Herr talman! Herr Wijkman säger att det skulle vara fel att åberopa experter som varnar för kärnkraften — det finns några få sådana. Men vad är det som karakteriserar de senaste 20 åren? Vem i denna kammare kan peka på experter av facket som 1960, 1965 eller 1970 steg upp och sade: ”Det här tror jag inte längre på.” I början av detta utvecklingsskede trodde alla som var involverade i denna forskning och utveckling på att det var möjligt att använda kärnkraften. Vad som karakteriserar de senaste åren är att vi får allt fler exempel på att folk av facket säger: ”Nu tror vi inte längre på detta. Jag vill inte vara med om att lägga detta ok på kommande generationers axlar.” Det är den utvecklingen som är intressant. Vi har anledning att mer ta fasta på den än på det förhållandet att andra säger att vi har 10-20 år på oss — först då behöver vi ha löst denna fråga. Det är verkligen att spela hög hasard att erkänna att problemet inte är löst i dag men säga: ”Låt oss tro att forskarna klarar detta åt oss på 10-15 år.” Om forskarna inte klarar detta — och här kan jag ge exempel på forskare som finner det allt omöjligare — vad gör vi då? Det är då vi är slavar under detta system, detta ok som vi inte bör lägga på oss själva och som vi inte har rätt att lägga på kommande generationer. Sambandet mellan kärnkraft och atombomber är otvetydigt. Förutsättningarna att producera egna atombomber ökar i takt med att man börjar med civil kärnkraftsproduktion. Det är också ostridigt. Om det icke vore så, varför skulle då den svenska regeringen och, såvitt jag vet, företrädare för moderata samlingspartiet vara med och försöka hitta former för att minska möjligheterna av en övergång till kärnvapenproduktion om man börjar med elkraftsproduktion med kärnkraft? Alla ansträngningar går ju ut på detta. Såväl statsministern som utrikesministern har konstaterat att Sverige ser detta som en viktig uppgift och till den ståndpunkten har moderaterna anslutit sig. Varför då försöka förringa detta samband i dag? Det bästa sättet att nå framgång i internationell opinionsbildning för svensk del i denna mycket viktiga fråga — i långa stycken är det en ödesfråga — är att vi har det ordnat så här hemma att vi kan säga: Det har vi gjort, och den vägen är möjlig att gå.
Herr talman! Det är klart att det rent teoretiskt finns ett samband mellan all nukleär verksamhet och kärnvapen. Vad jag pekade på var de praktiska konsekvenserna. Orsaken till att regeringen med vårt stöd och även med ert stöd har gått fram på den här linjen är att man icke bör undandra någon del av bränslecykeln internationell kontroll och att man icke skall acceptera att upparbetningsanläggningar och den speciella tekniken exporteras. Så länge icke upparbetningstekniken exporteras — den är i dag föga känd utanför stormakterna — till smånationer, anser jag det vara hypotetiskt att diskutera ett samband mellan civil kärnkraftsproduktion och kärnvapen. Det är betydligt enklare för en stat som vill skaffa sig kärnvapen att gå via forskningsreaktorer eller en sofistikerad anrikningsmetod. Detta är naturligtvis mycket tekniskt, men jag tror att Aka-utredningens betänkande om någon vecka kommer att bena upp det här problemet och klargöra sammanhangen. Jag har inte försökt förringa det här problemet, utan jag försöker bara klara ut att det kan diskuteras på olika nivåer. Även om vi sade nej till civil kärnkraftsproduktion, så skulle vi ha precis lika stora problem att åstadkomma kontroll när det gäller icke-spridnings-avtalet. Det finns nämligen redan en annan teknik att tillgå i ett tjugotal länder. Jag har inte sagt att det är fel att åberopa experter, men det är föga meningsfullt att jag kommer här med en lunta med 2 000 namnunderskrifter och herr Fälldin med en annan lunta med något färre namnunderskrifter. Vi måste bygga på våra egna värderingar och analyser. Jag upprepar att om det uppstår ett läge där vi moderater finner att våra säkerhetsresonemang inte håller, så är vi självfallet beredda att ompröva vår ställning. Flexibiliteten måste alltid finnas kvar.

Herr talman! Det är nu knappt ett år sedan riksdagen med stor majoritet antog regeringens förslag till ny energipolitik. Den svenska energipolitiken har väckt stor internationell uppmärksamhet både på grund av sättet att utarbeta förslaget efter en bred demokratisk debatt och på grund av att den innebär ett konsekvent försök att utforma ett fast och medelfristigt program för energipolitiken. Nyckelordet i energipolitiken är och förblir hushållning. Från en ökningstakt om 4,6 96 per år är målet att ökningstakten för energiförbrukningen skall skäras ner till i genomsnitt 2 96 per år till 1985 och till en stabil energiförbrukning omkring 1990. En så djärv målsättning för hushållningen med energi har inget annat land vågat ställa upp. Det har inte alltid uppmärksammats i debatten att det är på den punkten som de stora svårigheterna kommer att möta när man skall förverkliga riksdagens energibeslut. För att genomföra denna politik för energihushållning har på två år över 1 000 milj.kr. anslagits i statliga lån och bidrag till energibesparande åtgärder i bl.a. bostäder och näringsliv. Regeringens förslag om ytterligare över 400 milj.kr. behandlas i dag av riksdagen. Därutöver har ett program om över 360 milj.kr. på tre år till forskning och utveckling antagits av riksdagen. Hälften av denna summa går till forskning inriktad på sparande och effektivare energianvändning. Energisparkommittén följer noga utvecklingen av energikonsumtionen. Den har undersökt möjligheterna att införa direkta restriktioner och förbud mot energianvändning och svarar för att energisparandet hålls levande i debatten. Utredningar pågår om kommunal energiplanering, energibeskattningen, energianvändningen inom processindustrierna m.m. Reglerna för bostadslån och byggnadsstadgan har ändrats med hänsyn till behovet av energisparande. Utbildning och rådgivning bedrivs genom statens industriverk för att minska energiförbrukningen vid ventilation, uppvärmning m.m. Detta innebär ett medvetet försök att styra över hela vårt samhälle till en ökad varsamhet med våra energitillgångar. I och för sig var det en stor framgång i fjol att vi fick en enig riksdag bakom den målsättningen, men ibland söker man göra gällande att vi nästan utan svårigheter och nästan automatiskt skulle förverkliga målsättningen och t.o.m. överträffa den genom en ännu lägre energiförbrukning än enligt planen. Risken är i själva verket att vi kommer att få kraftiga avvikelser uppåt till en högre energiförbrukning speciellt när det gäller elförbrukning. Det framgår när man studerar statistiken över energiförbrukningen i år. Det är en väldigt kraftig ökning av hushållens användning av elkraft. Herr Wijkman var så uppriktig att han sade att där ligger bl.a. det ökade småhusbyggandet som orsak. Vill man ha mycket småhus innebär det ett högre uttag av energi, framför allt på elkraftsidan med hänsyn till den på många sätt fördelaktiga elvärmen. Det finns alltså naturliga sparinsatser, men sedan kommer man till fältet för restriktioner som innebär påfrestningar för enskilda människor och då blir det tal om byråkrati och annat. Konjunkturuppgången kan alldeles uppenbart komma att medföra en kraftig ökning av energianvändningen, men det finns en gräns för hur långt man kan driva återhållsamheten med förbrukningen på kort sikt utan allvarliga skadeverkningar för vår samhällsutveckling. Vi måste ta ansvar för våra grundläggande sociala mål om arbete åt alla, social trygghet och fortsatt utjämning. Vi måste ta till vara våra produktionsresurser så att vi kan förbättra arbetsmiljön, förkorta arbetstiden och bygga ut barnomsorg, åldringsvård, utbildning. Därför måste vi fullfölja en energipolitik som medger en fortsatt industriell utveckling i vårt land. När centerpartiet skall kritisera riksdagsmajoritetens inställning så avslöjar man genom valet av argument ofta svagheten i sin position. Man uppehåller sig väldigt mycket vid ökningen i den totala energiförbrukningen, men man undviker så långt man kan nyckelfrågan i sammanhanget, nämligen behovet av elektrisk kraft. Även här visar regeringens och riksdagsmajoritetens förslag återhållsamhet. Elkraftbehovet beräknas stiga med 6 96 per år till 1985 mot 7-8 4 årligen tidigare. Längre har vi inte kunnat pressa kalkylerna utan att riskera skadeverkningar för sysselsättning och välfärd. Dessa två grundläggande förhållanden som Fordstudier och andra visat har ibland inte uppmärksammats. 1. Vill man åstadkomma en nedgång av energiförbrukningens ökningstakt totalt sett och uppnå en utplaning måste man ta tid på sig och ha en ganska lång bromssträcka. När vi angett en 15-årig bromssträcka är det en ganska kort period med hänsyn till de internationella utredningar som gjorts. 2. Inom ramen för den totala energiförbrukningen ligger trycket starkare på elkraften, för industrins skull men också för hushållens skull. Även inom en stabil total energiförbrukning kan det beräknas ske en viss ökning av elkraftsförbrukningen. Då säger centern att det går att spara ännu mer. Nu är det på det sättet att man frågade alla tänkbara instanser om deras mening, och de kalkyler centern gjort har inte fått stöd någonstans, vad jag kunnat se. Avgörande är att insatserna av elkraft per sysselsatt inom svensk industri har ökat så länge vi haft ett industrisamhälle och den tendensen fortsätter alltjämt. Det finns inte någon representant för industrin som ställt upp för centerns kalkyler när det gäller elförbrukningen. Jag menar nu inte att man skall godta allt som industrins representanter säger, de kan arbeta utifrån sina egna intressen. Ofta har deras kalkyler legat mycket högre än de som regeringen ställer sig bakom. Men om man inte någonstans inom hela denna industrivärld kan finna ett stöd för centerns planer måste det betyda någonting. Det finns inte heller något stöd från fackligt håll. Det är ingen slump när Bert Lundin, Metallarbetareförbundets ordförande, säger att det är en avgörande fråga för oss att det finns en rimlig tillgång på energi för det är våra medlemmars sysselsättning det gäller. Nu begär jag inte att herr Fälldin skall ta så stor hänsyn till vad fackföreningsrörelsen säger och det har han inte heller gjort. Man kunde tänka sig att han tog mer hänsyn till vad jordbrukets företrädare säger. Producentkooperationen vet ju att en av våra mest energislukande och elkraftsberoende näringar i dag är det mycket rationella svenska jordbruket; för sin drift, för sin produktion av konstgödsel och mycket annat.

Det är klart att om man skall nå speciella mål får man göra ingrepp på olika sätt i produktionen och i boendeförhållandena. Man får väl återgå till fyrstickor på landsbygden i så fall. Jag har inte använt så drastiska uttryckssätt. Men alla de parter som är inblandade — industrin, arbetarna och tjänstemännen, jordbruket — avvisar hela det resonemang om möjligheten att drastiskt uppnå besparingar i elkraftsproduktionen som centern bygger sin energipolitik på. Vårt elkraftsbehov, dokumenterat av hela den expertkår vi har och bevakat av olika instanser, organisationer och av riksdagsmajoriteten, måste på något sätt tillgodoses. Vi valde en försiktig utbyggnad av vattenkraften för att kunna spara bl.a. de fyra orörda Norrlandsälvarna. Vi satsade på en expansion av mottrycksutbyggnad och användning av spillvärme. På lång sikt kan naturligtvis nya energikällor komma i bruk: solen, vinden, fusionskraften och allt möjligt annat som diskuteras. Men tal om nya energikällor löser oss inte från problemet att klara de närmaste tio årens elkraftbehov, den period för vilken riksdagen tvingats att ta en mera preciserad ställning. Då återstår i den praktiska verkligheten bara två möjligheter: utbyggnad av oljekondenskraftverk eller utbyggnad av kärnkraft. I båda fallen är det naturligtvis fråga om allvarliga miljöproblem och säkerhetsfrågor. Många varningssignaler kommer nu om att oljans miljörisker blir värre. Insikterna om de fossila bränslenas miljöeffekter är till stor del resultatet av de allra senaste årens forskning. De fossila bränslena innehåller alla svavel, vilket medför utsläpp av svaveldioxid, och svavelutsläppen är orsaken till vårt kanske största akuta miljöproblem, nämligen försurningen av mark och vatten. Problemet med svavelutsläppen måste angripas på bred front, nationellt och internationellt. Det tillhör våra verkligt stora samhällsproblem. Dessutom är svavlet inte det enda problemet. Vid förbränningen bildas kväveoxider, stoft, tungmetaller, kolväteföreningar och koldioxid. Dessa ämnen kan genom kemiska reaktioner i luften omvandlas till andra skademedel. Kvävedioxiderna utgör ett hot mot ozonskiktet runt jorden som är vårt skydd mot den ultravioletta strålningen. Det har också framkommit helt nya forskningsresultat som tyder på att kväveföreningar kan ombildas till s.k. nitrosaminer. I staten Baltimore, som har den högsta cancerfrekvensen i USA, har man nyligen påvisat nitrosaminer i luften. Kolväteföreningarna är också cancerogena. Det bildas bl.a. s.k. polyaromatiska kolväten som anses vara cancerframkallande. Detsamma gäller tungmetallerna, t.ex. nickel. Koldioxidutsläppen utgör troligen det allvarligaste miljöhotet på lång sikt. Koldioxiden behöver tusentals år för att brytas ner. Den samlas i atmosfären, och med nuvarande ökningstakt fördubblas koldioxidhalten på 50 år. Detta kan påverka jordens klimat så att förutsättningen för mänskligt liv allvarligt försämras. Ingen förnekar att även kärnkraften innebär risker. Riksdagens energibeslut våren 1975 var därför ett av de mest väl förberedda och genomarbetade som någonsin fattats. Ett tiotal utredningar hade satts in för att klargöra kärnkraftens säkerhetsproblem. Regeringen gjorde vad som stod i dess makt för att få del av internationella och inhemska erfarenheter, utredningar och forskning beträffande kärnkraften. Vår bedömning blev att kärnkraftens olika miljöoch säkerhetsproblem är lösta på ett tillfredsställande sätt och att utsikterna är mycket goda att komma till rätta även med de praktiska problem som återstår beträffande t.ex. avfallshanteringen. Ingenting tyder i dag på att våra bedömningar har varit felaktiga. Jag vill understryka att svenska myndigheter alltsedan 1956 gått fram med stor försiktighet och varit uppmärksamma på den debatt i säkerhetsfrågor som pågått bl.a. i USA. Därför har vi sluppit många av de omställningar som utvecklingen i USA medfört. Herr Fälldin ger myndigheterna gliringar, men de har trots allt varit duktiga. Vi kommer att fortsätta att följa säkerhetsproblemen ytterligt noga. Men slutsatsen av dessa utomordentligt noggranna utredningar, avvägningar och bedömningar blev att vi kunde tillåta en försiktig utbyggnad av kärnkraften med totalt 13 reaktorer till 1985. Det är en mycket avvaktande inställning jämfört med andra länder, där man -— trots egna resurser i form av olja och kol — satsar på en snabb utbyggnad av kärnkraften. I en del fall skär man ned utbyggnadsplanerna. Redan i mitt tal i Sundsvall sade jag att man omedelbart efter oljekrisen gjorde upp planer på en så oerhört stor utbyggnad av kärnkraften att planerna från början föreföll orealistiska. Man dämpar sig väl nu. Det bör kanske tilläggas att vår bedömning att oljans miljöoch säkerhetsproblem är värre än kärnkraftens stöds av en överväldigande majoritet av de vetenskapsmän i världen som är verksamma på området. Hittills har fem kärnkraftsreaktorer tagits i drift. Flertalet befinner sig fortfarande under inkörning och går ännu inte för full effekt. Trots detta har kärnkraften givit ett avsevärt tillskott till landets energiproduktion. Under 1975 svarade kärnkraften för 15 96 av hela försörjningen med elkraft. Den andelen har sedan dess ökat. Det motsvarar betydligt mer än hälften av elförbrukningen i landets alla hushåll eller i 30 städer av Sundsvalls storlek, för att ta ett exempel. Skulle vi i stället för kärnkraft ha varit tvungna att använda olja för att producera elkraft, skulle oljeimporten ha behövt ökas med nära tre miljoner kubikmeter till en kostnad av ca 1 miljard kronor. Vid förbränningen skulle omkring 90 000 ton svaveldioxid, nio miljoner ton koldioxid och 150 ton tungmetaller ha bildats. Det faktum att vi har haft dessa fem reaktorer i drift har således inneburit en stor ekonomisk vinst och en stor miljövinst för det svenska folkhushållet. Jag undrar om inte också herr Fälldin måste instämma i detta. Dessa fem kärnkraftsreaktorer har arbetat bra. De har svarat för 15 96 av elkraftsförsörjningen. De har inte orsakat några skador. Vi har sluppit betala en miljard kronor av vår valutareserv. Vi har sluppit 90000 ton svaveldioxid, nio miljoner ton koldioxid och 150 ton tungmetaller. Det var en stor fördel att vi hade kärnkraften under 1975. Det måste väl även herr Fälldin utifrån sina egna utgångspunkter gå med på. Det är naturligtvis helt i sin ordning att andra partier söker utforma en alternativ energipolitik. Centern vill sålunda stoppa utbyggnaden av både oljekraft och kärnkraft. Den helt avgörande svagheten objektivt sett med centerns alternativ är att man söker förneka att dess energipolitik har några som helst konsekvenser för sysselsättning och välfärd. Om centern och dess ledning sagt att vi anser riskerna och säkerhetsproblemen vara så stora att vi bestämt motsätter oss en utbyggnad av kärnkraftoch oljekraftverk och är beredda att ta de ofrånkomliga konsekvenserna för produktion, sysselsättning och välfärd, hade man haft en begriplig och moraliskt hållbar ståndpunkt. Det finns ju enskilda människor som har den inställningen och säger precis så, och för dem hyser jag respekt. De är beredda att ta uppoffringen för samhället. Men centern har valt att helt förneka problemet. Man söker ge sken av att centerns alternativ och politik i själva verket skulle innebära snabbare produktionsutveckling, högre sysselsättning, högre materiell levnadsstandard och högre välfärd i det svenska samhället. Det strider så uppenbart mot sunda förnuftet att det på ett förödande sätt drabbar trovärdigheten i centerns energipolitik. Det kan jag verkligen betyga med utgångspunkt i människornas reaktioner i det svenska samhället. Jag skall inte åter ta upp i detalj de beräkningar som finns om konsekvenserna för sysselsättningen och standardutvecklingen, de kapitalförluster som uppkommer och allt det andra. Det har industriministern redan gjort. Det mildaste alternativet är att man skulle fortsätta att köra de fem aggregat som redan är i drift och bygga ut oljekraften så långt det över huvud taget är möjligt. Då skulle man få en oförändrad elproduktion jämförd med riksdagsbeslutet och långtidsutredningen. Då skulle man kunna nå den sysselsättningsnivå som långtidsutredningen räknade med för 1980. Däremot skulle man inte kunna förverkliga några luftiga löften om kraftigt ökad sysselsättning. Kapitalförlusten skulle bli 10 miljarder kronor, oljeimporten skulle öka kraftigt från de oljeprodu cerande länderna, vi skulle få en försämrad bytesbalans, fördyrad elförsörjning och försämrad miljö. Vi skulle då dessutom kunna notera att centern dels skulle bryta sitt löfte om att avveckla kärnkraften, dels sitt löfte om att inte öka oljeförbränningen. Det var det mildaste alternativet, men det finns andra som jag inte här skall redogöra för. Centern har krävt en avvecklingsplan men sagt att den inte skall sättas i verket om kärnkraftens säkerhetsproblem kan lösas. Men när man lyssnade på herr Fälldin i dag så fick man klart för sig att dessa problem är olösliga, för så många problem går inte att lösa på ett par år. När det läggs fram en avvecklingsplan, som den som herr Fälldin själv har begärt, så har den kanske sina brister. Men från centern svarar man uteslutande med smädelser och kastar glåpord mot dem som har gjort beräkningarna. Man borde känna ett stort ansvar och säga: Så här blir det i stället, de här konsekvenserna får den av oss önskade avvecklingen av de fem kärnkraftverken. Men det gör man inte, och det är enligt min mening en stor svaghet. Jag har mött många människor som känner oro för kärnkraften och dess säkerhetsproblem. För detta kan jag ha stor förståelse. Men jag har ännu inte mött en enda människa som tror på centerns försäkringar att man skall stoppa kärnkraften och låta bli att bygga ut oljekraften, men ändå öka sysselsättning, produktion och välfärd snabbare än vad riksdagsmajoriteten skulle förmå eller ens lika snabbt. Ett nyckelord i fjolårets regeringsförslag var ordet handlingsfrihet. Beslutet skulle ge utrymme för största möjliga handlingsfrihet inför nästa energibeslut 1978. Herr Fälldin hade vänligheten att läsa upp vad jag sade i Sundsvall och som jag upprepar i energipropositionen, och jag står fast vid vartenda ord. Vi avstod från att föreslå långsiktiga bindningar genom att öppna nya platser för kärnkraftstationer eller oljeeldade kondenskraftstationer eller att föreslå anläggningar för upparbetning, anrikning och avfallslagring för kärnkraftsbränsle. Vi avstod från beslut om att bygga ut någon av de stora orörda norrlandsälvarna. Vi menade att vi 1978, när vi åter skall ta ställning till energipolitiken, bör ha en klarare uppfattning om kärnkraftens säkerhetsfrågor, bättre erfarenheter av energisparandets och de alternativa energikällornas möjligheter, bättre bedömningsunderlag beträffande återstående vattenkraftutbyggnad m.m. Jag kan där vitsorda vikten av herr Fälldins synpunkter, vilka jag inte har något att invända mot. Men man måste vara nästan besatt av mycket ond vilja för att tolka detta därhän att vi skulle undgå varje form av bindning ens för en näraliggande framtid. Anläggningar för elkraftproduktionen kräver en tid på 9-10 år för planering och utbyggnad. För den tiden måste man binda sig, det finns ingen annan möjlighet. För elkraftutbyggnaden fram till 1985 måste vi således fatta beslut redan nu. Hur elkraftproduktionen därefter skall sammansättas kan vi däremot skjuta på framtiden och därmed bevara handlingsfriheten. I min inledning till energipropositionen gav jag på den här punkten ett entydigt och ärligt besked. Så här skrev jag och så här sade jag i Sundsvall: ”För att inte framtida generationer skall bli ett energisystems fångar måste dagens energiplanering inriktas på att bevara ett stort mått av handlingsfrihet. Häri ligger emellertid ett dilemma. Det är inte möjligt att bevara en mer eller mindre fullständig handlingsfrihet inför framtida beslut. Det skulle göra oss oförmögna att gripa oss an med de näraliggande problem som med nödvändighet måste bemästras. Handlingsfrihet skulle bli liktydigt med handlingsförlamning. Vi tvingas därför fatta beslut som i någon utsträckning binder oss för framtiden. Men de skall samtidigt utformas så att vägarna hålls öppna även vid kommande beslut.” Sedan redovisade jag exakt vad detta innebär. Det finns icke ett ord av detta som jag behöver eller vill ändra i dag. Vi har ett ansvar för att klara energiförsörjningen i vårt land fram till 1985, med den teknik som vi känner och med den kunskap som vi har om säkerhetsproblemen. Tio års planering måste man göra, men vi skall underlåta att utforma programmet på ett sätt som binder oss för framtiden därefter, för då kommer vi att ha ett rikare spelrum av möjligheter, bättre kunskaper osv. Herr Fälldin säger att vi plötsligt har kastat hela handlingsfrihetstanken över bord och att vi har förändrat oss jämfört med för ett år sedan. Detta är ett påstående som jag skulle behöva använda mycket hårda uttryck för att bemöta på det sätt som det förtjänar. Men jag skall låta bli det. Om vi emellertid skall kunna föra en någorlunda ren debatt om de här tingen — och det eftersträvar jag — bör man iaktta vissa minimikrav på hederlighet. Nu konstaterar jag att det finns en bred riksdagsmajoritet av moderater, socialdemokrater och folkpartister. Folkpartiet är i själva verket i grunden överens med hela riksdagsmajoriteten. Det är en marginell fråga om man skall ha elva eller tretton verk. Den här skillnaden på två verk gäller perioden 1982-1985. Man hade valmöjlighet och kunde ta elva verk. Man beslöt sig för att ta även de övriga två. Det är därför kanske inte särskilt modigt när folkpartiet försöker ge sken av att representera något annat. I själva verket representerar man i allt väsentligt riksdagsmajoriteten — och får ta konsekvenserna av detta. Nu har vi i flera år diskuterat energipolitiken. Partierna har fastställt sina ståndpunkter, vi har röstat och fattat beslut i Sveriges riksdag. Vi vet var vi står. Men i en sakdebatt är det nu ofrånkomligen nödvändigt att jag inför ytterligare ett element. Vi står inför ett allmänt val. De borgerliga partierna har med olika grad av entusiasm förklarat att de vill bilda en gemensam borgerlig regering om de får väljarnas förtroende — och det vill de ju ha. Men då har ju väljarna en självklar rätt att begära besked om vilken energipolitik en borgerlig regering skulle föra. Detta besked måste de få före valet. Centerpartiet har förklarat att energipolitiken är dagens viktigaste politiska fråga — en ödesfråga, sade herr Fälldin nyss. Det har i och för sig inte varit lätt att få besked från centerpartiet var partiet står i energipolitiken. Det har minsann förekommit många olika bud. När det gäller kärnkraften har vi emellertid fått ett besked som jag förutsätter att man står för. Centerpartiet har förklarat: För det första: De tre kärnkraftsaggregat som börjat projekteras skall aldrig börja byggas. För det andra: Fem kärnreaktorer är under byggnad. Denna utbyggnad skall stoppas så fort kontrakten med leverantörer och entreprenörer har annullerats. För det tredje: De fem som nu är i gång skall avvecklas enligt en särskild beredskapsplan. För det fjärde: Centern har förklarat att man icke går med på att den kärnkraft som bortfaller kan ersättas med oljekraft. För det femte: Centern har förklarat att de andra borgerliga partierna måste acceptera denna centerns energipolitik som en helt avgörande förutsättning för centerns medverkan i en eventuell borgerlig regering. Jag behöver icke än en gång understryka att jag anser denna centerns energipolitik orealistisk och en fara för sysselsättning och välfärd i vårt land. Men jag betvivlar inte att den återspeglar centerns ärliga uppfattning. Jag är alltså beredd att härvidlag ta herr Fälldin och centerpartiet på orden. Det har framför allt från borgerligt håll framförts att centerns position skulle vara rent valtaktiskt betingad. Centern skulle ha uppgiften att försöka vinna röster från kärnkraftsmotståndare. De andra borgerliga partierna skulle försöka vinna röster bland kärnkraftsanhängare. Därigenom skulle man kunna skapa en borgerlig majoritet i riksdagen. Därefter skulle centerpartiet frånfalla sin ståndpunkt och kärnkraftsutbyggnaden fortsätta ungefär som förut — kanske med litet ackompanjerande utredningar. Det är inte svårt — om man går omkring — att finna borgerliga talesmän som framställer centerpartiet som ett säreget parti som inte håller så hårt på sina uppfattningar när det verkligen gäller. Man brukar hänvisa till en känd bondeförbundare, som en gång framhöll att han inte ändrat sin ståndpunkt men väl sin röstning. Precis likadant kommer centern att göra när det gäller kärnkraften, säger och antyder man. Det ligger litet av föraktfullhet i de här resonemangen. Man uttolkar gärna vad centern egentligen menar. Men jag tror uppriktigt sagt inte att centerns ledning tänker på det sättet. Jag tror faktiskt att den hederligt omfattar sin, enligt min mening, felaktiga ståndpunkt. Dessutom ligger det i det politiska livets dynamik att ett politiskt parti inte plötsligt efter ett val kan ändra uppfattning i en fråga som man själv före valet betecknat som en ödesfråga och i vilken man preciserat sina ståndpunkter. Före valet kan centern ändra uppfattning och komma på, enligt min mening, bättre tankar. Men den uppfattning som man går till val på, den måste man hålla fast vid efter valet. Annars sviker man helt sina väljare och sina stämmobeslut. Det torde knappast gå att hålla ihop partiet under sådana förhållanden. Det är inte mitt bekymmer, men jag förutsätter att man har en viss elementär självbevarelsedrift inom det här partiet. Så som centerpartiet självt har valt att spela upp frågan — och så som herr Fälldin valde att spela upp frågan i dag med så mycket han förmådde av full orkester — är det fullt naturligt att herr Fälldin inte har möjlighet att lämna en glugg öppen för förhandlingar med de andra borgerliga partierna. Han har av sin egen uppläggning tvingats att ställa ultimativa krav på de andra borgerliga partierna, vilket i och för sig är rätt unikt i vår parlamentariska historia. Men där står vi. Skulden för en eventuellt utebliven borgerlig regeringssamverkan eller regeringsbildning lägger han på dem. Det är naturligt utifrån hans utgångspunkter. Vi måste i detta hus acceptera denna inställning som ett politiskt faktum. Vi har haft vår prövning, och vi har intagit vår ståndpunkt och fattat vårt beslut. Herr Fälldin och centern har haft sin prövning, intagit sin ståndpunkt och fattat sitt beslut. Den sanningens minut jag talar om inträder i dag framför allt för de båda andra borgerliga partierna. Jag vill då ställa en fråga. Det är en händelse som ser ut som en tanke att i denna ödesfråga herrar Ahlmark och Bohman hållit sig sorgfälligt borta från kammaren.

Den tid är förbi, då man på borgerligt håll kunnat hänvisa till förhandlingar efter ett eventuellt — mot förmodan — för dem gynnsamt valutslag. Den tiden är förbi då man kunde använda glidande formuleringar och försök att undfly frågan. Tiden har kommit för ett rakt och klart besked. Är ni inom moderaterna och folkpartiet beredda att acceptera centerns krav? Det är den typ av fråga som måste besvaras med ett enkelt ja eller nej. Det kräver väljarna.

Herr talman! I och för sig är det önskvärt att vi tidsmässigt hade haft likvärdiga debattförutsättningar. Jag får finna mig i att bara ha några få minuter till förfogande. Det är riktigt att vi haft en rätt kraftig ökning av elenergiförbrukningen i år, och det är just detta som ytterligare stärker skälen att vidta åtgärder. Kommer ni att införa de nya byggnormerna? Kommer ni att satsa på den sanering i äldre hus som tekniska högskolan pekat på? Kommer ni att medge utnyttjandet av värmepunkten, dvs. av jordvärmen på 1 1/2 m djup, varmed man reducerar elenergibehovet i huset till under en tredjedel enligt utförda prov? Från regeringen återkommer påståendet att jag och centern skulle undvika diskussionen om elkraften. Får jag då än en gång påminna stats ministern om att vår energibalans kommer att innebära att man 1985 har 40 96 mera elenergi att förbruka än vi har i dag. Det innebär att vi har tagit oljan i anspråk i samma utsträckning som regeringen förutsatte i sin energiprognos. I dessa 40 96 ökning av elenergin finns inte en kilowatt tillskott av vindkraft eller andra nya uthålliga energikällor, även om mer och mer talar för att man vid den tidpunkten kommer att kunna räkna med ett icke obetydligt tillskott från det hållet om man satsar på det. Industrin har inte ställt upp, säger statsministern. Vi har knapphet på investeringsmedel. Det är omvittnat av alla. Vi behöver låna utrikes. Strävan är att begränsa denna upplåning.

Här finns ju det klara sambandet. Om man förbrukar huvuddelen av tillgängligt investeringskapital för att tillföra mer energi så kan man inte av andra vänta sig investeringar som innebär att de hushållar med energi. Det är det sambandet statsministern måste lära sig för att förstå vad den alternativa energipolitiken innebär. Att det finns sådana möjligheter kunde statsministern under sitt anförande inte bestrida. Jag har aldrig ifrågasatt oljans miljörisker, men hur vore det om vi på fullt allvar skulle undersöka de nya möjligheter som har visat sig vara för handen borta i Amerika. Där byggs ett koleldat kraftverk, där man med en ny förbränningsteknik kan binda 90 96 av svavlet, där kvävedioxider inte utvecklas och där man också kan binda tungmetaller. Det finns vissa möjligheter att få i gång ett sådant försöksprojekt i Enköping, såvitt jag vet. Statsministern säger att säkerhetsfrågorna är bra skötta, men kvar står min fråga: På vilken grund kan en överingenjör i Vattenfall säga att säkerhetskontrollen och kraven i det avseendet sköts med gott omdöme — jag hoppas citationstecknen hörs — när inte kraven är så långtgående som i Amerika? Är statsministern beredd att låta dessa tre obestridliga experter på säkerhet komma över hit för ett jämförande resonemang om säkerhetskrav såsom de utvecklats i Amerika och här i Sverige? När jag påminde om att handlingsfriheten kastats över bord skulle jag ha förtjänat ett omdöme som statsministern inte ville uttala. Talade inte industriministern i sitt anförande om upparbetningsproblemen, den slutliga förvaringen och anrikningsproblemen? Var det inte dessa tre områden som statsministern hänvisade till när han sade att handlingsfriheten försvinner? Det är det konstaterandet jag gör. Jag vill sedan ha ett besked om på vilka grunder man kan säga detta om gott omdöme. Vad vet ni om erfarenheterna i Japan? Det var inte heller någon överraskning att statsministern använde en god del av sitt anförande åt att än en gång klargöra att skall social demokraterna driva sin kärnkraftspolitik vidare så får de söka stöd hos moderaterna.

Herr talman! Jag missunnar inte Olof Palme att komma med kritik mot centerns energisyn i de stycken där den har sina svagheter — även om jag tyckte att hans utläggning om de tänkbara valtaktiska spekulationer som kunde ligga bakom de borgerliga partiernas ställningstaganden var konspiratorisk i överkant. Skulle man vara så konspiratorisk kunde man säga att det är bra för Olof Palme att kärnkraftsmotståndarna i hans eget parti har ett annat parti att rösta på i stället för centern. Men så konspiratorisk skall man kanske inte vara. Det finns dock, tycker jag, tre stycken brister i herr Palmes i och för sig eleganta anförande som jag vill påtala.

Och när ni, i och för sig helt riktigt, påpekar de stora miljöproblemen med oljan, då resonerar ni ju hela tiden som om det inte skulle göras någonting åt dem, som om de bara skulle fortsätta att växa med en ökad oljeförbrukning, som om storindustrin skulle få fritt fram att förorena landet även i fortsättningen. Det kan väl inte vara helt riktigt. De kalkylerna måste vara anpassade litet väl i överkant för att passa resonemanget, för så släpphänta kommer ni väl ändå inte att vara. Det var den ena punkten. Den andra punkten består däri att jag menar att ni bygger ett väldigt omfattande resonemang på ett enkelt och schematiskt förhållande mellan elförbrukning å ena sidan och den allmänna ekonomiska tillväxten och sysselsättningen å den andra. Det är en farlig ensidighet, därför att det är ju ändå tydligt, om man försöker se hur det förhåller sig i olika länder ute i världen, att detta samband är mycket mer mångsidigt, mycket mer växlande. Australien, Norge och Nya Zeeland kommer inte att ha någon kärnkraftsbaserad elkraft alls före 1985. Men ingen skulle ju våga påstå att dessa länder skulle få en väldigt starkt ökad arbetslöshet bara för den sakens skull och att de inte längre skulle kunna tillhöra de ekonomiskt mest framskridna länderna i världen. Bulgarien och DDR beräknas 1980 ha en femtedel så mycket kärnkraftsbaserad elkraft som Sverige, mätt i installerad effekt, och Ungern beräknas ha bara en tjugondedel. Men ingen hävdar väl — inte heller statsministern — att det skulle bli ekonomisk katastrof i de länderna av den orsaken. Tvärtom har de ju ambitiösa planer och går starkt framåt. Nederländerna har en femtondedel av Sveriges effekt 1980, och de kommer inte att få ett enda nytt kärnkraftverk mellan 1980 och 1985. Men ingen påstår väl för den skull att Nederländerna skulle gå mot eko nomisk katastrof och massarbetslöshet av de proportioner som i industridepartementets utredning har påståtts skola gälla för Sverige. Sovjetunionen — på vars kärnkraftsuppbyggnad man kan ha sina synpunkter; statsministern får vänta tills repliken blir hans — beräknas år 1980 ha bara en fjortondedel så stor effekt som USA. Men ingen inbillar sig väl för den skull att det skulle bli lysande tider i USA eller att det skulle bli massarbetslöshet och ekonomiskt sammanbrott i Sovjetunio Det var den andra punkten. Den tredje är denna: Är det bara en kvantitativ tillväxt som skall vara arbetarrörelsens framtida ekonomiska och sociala mål här i landet? Är det bara den utvecklingslinjen som har valts av en majoritet bestående av socialdemokrater och moderater? Ställer man då aldrig frågan vilken struktur ekonomin skall ha, vilket socialt innehåll och vilken social syftning produktionen skall ha? Med olika sammansättning, olika sociala målsättningar och olika struktur hos produktionen påverkas också energiförbrukningen. Man når i varje given nivå av energioch elförbrukningen också ett skiftande antal arbetstillfällen. Det finns ju många i statsministerns eget parti som är kritiska till kärnkraften. Jag tror att det är vitalt för arbetarrörelsen och dess framtid att statsministern för deras skull besvarar frågorna om vad det är för sorts samhälle som han med den politik socialdemokrater och moderater driver igenom vill se förverkligad.

Herr talman! Vi har i folkpartiet hävdat att miljökraven måste vara en restriktion för energiomvandlingen och att den säkraste metoden att begränsa fortsatt miljöförstöring är att begränsa energikonsumtionens ökning. Detta har vi upprepat gång på gång, och vi har därför också fört fram våra konkreta krav på en hushållning med energi som ger handlingsfrihet för framtiden. Vi har sagt att marknadsekonomin måste vara ett instrument att spela på, att man måste använda den dynamik, den initiativförmåga som finns inom den för att komma till rätta med en överkonsumtion. Med hjälp av olika styrmedel, ekonomiska stimulansåtgärder, energibeskattning, bättre konstruerade taxor osv. kan man just inom en fri marknadsekonomi nå goda resultat. Men det räcker naturligtvis inte. Vi måste också satsa på direkta statliga åtgärder i form av service till allmänheten för att kunna undvika ett energiutsläpp från bostäderna. Vi måste vidta åtgärder i informationsledet och ge utbildning åt dem som sysslar med energi. Allt detta har vi lagt fram förslag om, och jag noterar att statsministern också betygar att handlingsfriheten är väsentlig. Jag upprepar därför min fråga från förmiddagen: Är herr statsministern redo att ge en mycket kraftfull deklaration om att det är just hushållningen med energi som är det första och det viktigaste ledet för att bevara den handlingsfrihet som vi vill ha fram till 1978? Här har statsministern ifrågasatt om man når gränser där enskilda kommer i bryderi och svårigheter. Det är klart att det var så när energikrisen var som värst 1973/74. Men om man kan motivera oss alla till ett ökat sparande i en situation där man vill ha kvar handlingsfriheten och inte bara låta utbyggnaden av kärnkraften gå vidare, då måste vi lyckas med denna motivation. Det är i det avseendet som jag menar att regeringen inte hittills under 1975 och 1976 har visat tillräcklig handlingskraft. Det andra ledet, som är lika viktigt, är att man under den respittid vi har till vårt förfogande satsar hårt på alternativa energikällor. Herr Palme säger att visst skall vi göra det, men det hjälper oss inte under den närmaste tioårsperioden. Herr statsminister! Det är väl ändå en klar skillnad i viljeinriktning hos utskottsmajoriteten och i de reservationer som vi har redovisat för riksdagen. Vi har en klart mer markerad satsning på resurstilldelning för utveckling av vindenergi, för att man bättre skall kunna använda solenergin i uppvärmningen av fastigheter, beträffande forskning rörande energianvändning för lokalkomfort, och för ett energisnålare transportarbete osv. Allt detta finns redovisat i våra reservationer. Det är alltså en markerad skillnad mellan er linje och vår linje. Det är bra att statsministern pekar på farorna med att man använder olja för energiproduktion — det leder till försurning av mark och vatten. Detta har vi också varit uppmärksamma på och krävt åtgärder för. Men vi har haft svårt, herr statsminister, att få med er på rening av rök, krav på användning av lågsvavlig olja osv. Ni har inte heller på den punkten visat samma aktivitet som vi har gjort från folkpartiet. Så vill jag, herr talman, säga några ord om kärnkraften. Statsministern ville försöka tona ned skillnaden mellan socialdemokraterna och moderaterna å ena sidan och folkpartiet å den andra. Här finns ändå en mycket klar principiell skillnad. Herr Palme redovisade själv att det finns behov av en utredningsverksamhet fram till 1978 års beslut för att få en bättre kunskap om säkerheten vid kärnkraftverken och om hur hushållningsåtgärderna slår ut hos allmänhet och i industri och andra samhällssektorer. Jag skulle kunna fylla på den listan, det är inte svårt. Vi har tidigare här i dag hört hur osäkert det är med uranförsörjningen och de därtill hörande höga kostnaderna och hur kostnadsutvecklingen över huvud taget är oroande för kärnkraften. På avfallssidan är det alltjämt oklart. Även om här har sagts att Aka-utredningen kommer inom kort har vi ännu inte sett den. Inom folkpartiet är vi inte beredda att gå vidare med kärnkraftsutbyggnaden innan vi har alla dessa fakta på bordet. Där ligger alltså en klar skillnad mellan er och oss. Herr Palme har, som den tentamensmästare han är, ställt frågor till oss i folkpartiet och moderata samlingspartiet om regeringsfrågan vid en eventuell seger för de icke socialistiska partierna. Om detta får jag återkomma i nästa treminutersreplik då min tid tydligen är ute.
Herr talman! Till herr Svensson i Malmö vill jag först säga att det var intressant att lyssna på det här anförandet om vilken struktur vi bygger upp på lång sikt. Vi har hört herr Svensson stå i samma talarstol för något år sedan och diskutera kärnkraft och då besvara frågeställningarna om hur man kan acceptera kärnkraftsutvecklingen i vissa socialistländer. Mer eller mindre ordagrant har han svarat att där har man ju en kontroll i form av folkets makt. Är strukturen där acceptabel, eller var det bara en billig poäng? Jag tycker att man borde renodla resonemanget litet bättre. Jag skall inte försöka mig på en recension av statsministerns anförande. Det var på många sätt ett intressant och klarläggande anförande när det gällde svårigheterna att spara snabbt och att över huvud taget hitta alternativa lösningar. Men jag är förvånad över, även om statsministern var väldigt dämpad och lågmäld, att han å ena sidan antyder att centerns agerande är taktiskt betingat, säreget — man talar om fyrstickor osv. — och å andra sidan sedan tar tillbaka det och säger att han personligen inte tycker så, inte tror så. Denna typ av antydningar vållar lätt misstänkliggöranden på fältet i den här debatten. Vi har aldrig uttryckt oss så, vi respekterar centerpartiets linje. Vi har en annan bedömning i dag av säkerhetsfrågorna, men vi respekterar centerns linje. Statsministern talade mycket vackert om sparandet. Jag tror att vi i långa stycken är överens om både förutsättningarna och möjligheterna. Jag har bara en invändning: Varför vill ni i detta sammanhang icke biträda ett stramare grepp, en starkare samordning? I alla andra sammanhang brukar vi just ha debatter, inte minst mitt parti och statsministerns, där vi diskuterar centralisering och centralstyrning. Jag tror att det är nödvändigt att just på sparområdet få till stånd ett organ som mera samlat följer upp och driver på. I dag ligger energisparåtgärderna på planverket, bostadsstyrelsen, industriverket, industridepartementet, energisparkommittén, för att bara ta de viktigaste organen. Det är ett nästan omöjligt arbete att själv skaffa sig överblick och att få en klarhet i hur man går fram och försöker få effekt. Vi har konstaterat att det finns en tröghet både hos de enskilda konsumenterna och hos näringslivet. Här måste inte minst information och samordning till för att detta skall ge resultat. Statsministern frågade varför herr Bohman inte är här. Han visste ännu inte i går förmiddag att statsministern skulle gå upp i den här debatten, åtminstone var det den uppfattning jag fick. Han har sedan länge ett möte inbokat och kunde alltså inte vara här. Att jag står här i stället beror på att jag har försökt att hålla i en del av dessa frågor för partiet. Vi har sagt, herr statsminister, att säkerhetsstudierna skall fortsätta. Aka-utredningen, som kommer om någon vecka, är ett exempel på en sådan mycket noggrann och målmedveten studie. Där kan man naturligtvis ha olika definitioner när man frågar om avfallsfrågorna är lösta eller inte. De kan aldrig i dag på kort sikt anses lösta i den bemärkelsen att man har en hel mängd teknik framför sig som har verkat i ett antal år och givit driftserfarenheter. Ännu så länge har vi, ärade kammarledamöter, i stort sett bara ett par kubikmeter högaktivt avfall om man räknar om det i fast form. Då kan man inte gärna begära att hela upparbetningstekniken och därefter deponeringen och lagringen av avfallet skall vara framtagen och uppvisad. Det vore en orimlighet att begära. Vad jag däremot hoppas att denna utredning skall visa är att det finns rimlig teknik framtagen i dag. Det finns ingenting som tyder på att inte den tekniken skulle bli ännu mer fulländad — en teknik att hantera dessa problem på ett för mänskligheten betryggande sätt. Här måste varje parti under det kommande halvåret sätta sig ner och granska Aka-utredningen —- denna mycket tjocka expertrapport — och göra sina avvägningar. Sedan får vi ta en diskussion om vad som skall hända i kärnkraftsfrågan i framtiden. Vi är självfallet — och det har vi aldrig stuckit under stol med — med på att en avvecklingsplan upprättas. Inte minst beredskapsaspekterna kräver en sådan. Det är ingenting fel med en sådan och det tar en viss tid att utarbeta denna, skaffa sig en alternativ handlingslinje på lång sikt. Men det nya och väsentliga i dag är att Aka-utredningen, som inrymmer svar på större delen av de problem som tidigare framförts som de mest angelägna att lösa, kommer om någon vecka. Låt oss titta på den först. Jag tror att även herr Palme, om han finner att utredningen påvisar brister, kommer att ändra inställning — precis som vi kommer att göra — och gå in för en helt annan utveckling. Det är omöjligt att säga i dag. Låt oss ta den debatten när vi hunnit ta ställning till Akautredningen.
Herr talman! Det är faktiskt inte jag som har framfört några konspirativa funderingar, det vill jag säga till herrar Svensson i Malmö och Wijkman. Jag bara redovisade vad som står i borgerliga tidningar. Man kan höra många från borgerligt håll säga att detta är ren valtaktik från centern. Man kommer att ändra sig. Kan man hävda detta om centern kan man undvika att ge besked om sin egen inställning visavi centerns krav på energipolitiken. Så enkelt är det. Det är kanske ingen tillfällighet att när vi behandlar den som de flesta anser vara vår viktigaste politiska fråga — och dessutom är en av de största politiska debattfrågorna — så är de borgerliga partiledarna borta. — Jag såg herr Bohman ute här för en stund sedan, och jag kan i någon mån förstå dem. Det är svåra frågor som jag ställer. Herr Wijkman hade nu den nya teorin att bara Aka-utredningen kommer, så kommer centerpartiet att ändra sig. Det är möjligt, jag vill inte alls bestrida detta. Det kan man ju möjligen ställa en fråga till herr Fälldin om. Är det så att centern, när Aka-utredningen kommer, kan ändra sig på alla de här fem punkterna som jag redovisade, så kanske han kan ge en antydan om detta i dag. Sedan några synpunkter på vad vi sade. Det är ingen, Torbjörn Fälldin, som tror på centerns kalkyler för elenergiförbrukningen. Det finns inte en enda remissinstans som tror på dem +— helt enkelt beroende därpå att industrin behöver ökad elkraft per sysselsatt. Vi kan titta på några kalkyler från ett stort skogsföretag. I en fabrik hade man följande siffror kWh/mantimme: År 1965 — 100, år 1975 — 165 och beräknat 1985 — 280. I ett annat stort verk var det 163 år 1965 och 390 år 1975. Där beräknades det bli 770 år 1985. Vi har den tendensen att man sätter in mera elektrisk energi per mantimme för att kunna öka produktiviteten och produktionen. Den tendensen kommer att finnas kvar. Herr Svensson i Malmö frågar vilken samhällsstruktur vi vill ha. Det är ett så vackert ord. Jag menar att vi måste ha en samhällsstruktur där vi vidareförädlar våra stora naturtillgångar, malmen och skogen. Gör vi det, går det åt mycket elektrisk kraft — det är ofrånkomligt. Det är därför vi har högre elkraftsförbrukning än Tyskland exempelvis. Samtidigt skall vi naturligtvis se till att människor kan få elkraft för sina dagliga behov. Jag kanske återkommer till det. Det var intressant att Jörn Svensson nu trots allt tal om strukturen berättade att man bygger kärnkraftverk i Bulgarien, Östtyskland, Ungern och Sovjetunionen. Det är fyra länder med en annan samhällsstruktur än vår, men kärnkraftverk bygger de trots detta. Att sedan länder som Norge med enorma tillgångar av vattenkraft och olja har en annan energistruktur än vi är självklart. Om vi hade enorma tillgångar av vattenkraft och det inte störde naturen om vi byggde ut den, är det klart att vi skulle satsa på det. Det är den billigaste och renaste elektriska kraft man kan få. Men när vi inte har den möjligheten får vi gå en annan väg. Vi har icke naturgas som holländarna eller olja som en del andra länder. Vad herr Wirtén sade om hushållning håller jag med om. Nyckelordet i hela vår energiproposition är ordet hushållning. Det är det som skiljer vår energipolitik från den energipolitik som utformas i de flesta andra länder. Vårt mål är en systematisk minskning av ökningstakten i energiförbrukningen och även i elkraftsförbrukningen för att så småningom uppnå stabilitet. Då krävs det mycket stora sparinsatser, som man icke har någon motsvarighet till i andra länder. Den linjen kommer vi att fullfölja. Herr Wirtén är behjärtad när han försöker hävda att det finns en principiell skillnad mellan oss. Folkpartiet vill bygga 11 reaktorer, vi vill bygga 13. Vi har lagt på två för att klara åren 1982-1985. För att kunna ha dem redo då måste vi fatta beslut nu; besluten om allting annat skjuts till 1978. Det är en marginell skillnad på två reaktorer, som vi tycker är sakligt riktig. Men när man från folkpartiets sida försöker göra den till en prin cipskillnad blir man nästan litet rörd. Vi är överens om att vi nu måste fatta beslut för att klara kraftförsörjningen till 1985, och vi är överens om att skjuta så mycket som möjligt till 1978 för att bevara handlingsfriheten. Vare sig herr Wirtén vill det eller inte, har omständigheterna och eftertanken fått honom och hans parti att i allt väsentligt följa samma linje som regeringen föreslagit och riksdagen beslutat sig för när det gäller produktionen av elkraft. Jag tycker vi borde rensa luften, herr Fälldin — det finns så mycket annat vi är osams om, och det må vara. Men herr Fälldin har åkt landet runt och sagt att socialdemokraterna ändrat sig och givit upp målsättningen om handlingsfrihet och att jag svikit mina ord. På det har jag svarat. Jag har redovisat vad jag sade i Sundsvall och vad jag sagt i energipropositionen beträffande handlingsfriheten. Jag har klart förklarat vilken dess innebörd är. Jag har deklarerat att jag och regeringen på alla punkter både i vår uppfattning och i vårt praktiska handlande håller fast vid handlingsfriheten såsom den utformades 1975. Det vore tacknämligt och bra för andan i den allmänna debatten om herr Fälldin ville sluta med denna trafik.

Det rör sig om ett gemensamt ansvar för samhället. I den redovisning vi skall erbjuda väljarna går det inte att komma undan grundfrågan — icke vad centern vill, det har den deklarerat, icke vad folkpartiet och moderaterna vill utan vad man gemensamt kan komma överens om. Det är inte något slags skolmästarfasoner jag visar när jag begär det beskedet — det är ett enkelt, rejält, demokratiskt krav på deklaration. Det kravet från väljarna riktar sig mot folkpartiet och moderaterna nu när centern helt har låst sig för sin linje. Är ni beredda att acceptera centerns krav när det gäller energipolitiken, när det gäller stoppet för de pågående byggena, som måste göras omedelbart om inte kostnaderna bara skall stiga? Är ni beredda att acceptera centerns krav som förutsättning för en gemensam borgerlig regering? Den frågan kommer att förfölja er, och jag väntar med spänning på vad herr Wirtén kan ha att förtälja under sina tre minuter.

Herr talman! Min tid är begränsad, men jag måste ändå uttrycka min besvikelse över att ledaren för ett stort arbetarparti har så litet att säga om det sociala innehållet i och den sociala målsättningen för produktion och produktionsstruktur i framtiden. Jag tycker också att det är tveksamt när han ger uttryck för en syn som skulle innebära att det man kallar extraktiva — tunga — industrier för överskådlig framtid skulle utgöra huvudmassan av den svenska industriella strukturen. Tvärtom talar hela det internationella hushållningsläget och en mängd andra faktorer för att en förskjutning bör komma till stånd i riktning mot en betydligt förhöjd förädlingsproduktion, mot en betydande ökning av tjänstesektorn och en utvidgning bort från den ensidigt kvantitativa rovdrift som dessa extraktiva industrier sedan länge står för. Med en sådan förändrad struktur påverkar man också den totala eloch energiförbrukningen. Jag satt och väntade på det gamla kära omkvädet om de socialistiska ländernas kärnkraftssatsning. Jag skall säga två saker om den. Siffrorna visar att den är oerhört mycket måttfullare och anspråkslösare till sina dimensioner än den svenska och den amerikanska. Man har också en medveten strävan att göra den uranbaserade kärnkraftens användning till ett genomgångsstadium — en strävan som man inte har på samma sätt här i Sverige. Men för den sakens skull — detta sagt som en saklig korrigering, för att detta inte skall vändas på ett demagogiskt sätt — är inte det svenska kommunistiska partiet skyldigt att acceptera eller stillatigande godta saker och ting som utförs i socialistiska länder. Det var ingen som begärde att Olof Palme skulle hålla med labourpartiets ledare när han stödde det amerikanska angreppskriget i Vietnam — han var lika god socialdemokrat för att han inte gjorde det. Ingen begär att Olof Palme skall förespråka yrkesförbud för radikala lärare här i Sverige därför att hans partikollega i Västtyskland, Helmut Schmidt, gör det. Varför skall då vårt parti acceptera samma syn på energipolitik och kärnkraft som det sovjetiska kommunistpartiet.
Herr talman! Jag har god grund för mitt påstående att den handlingsfrihet som statsministern talade om i Sundsvall inte längre kan gälla för statsministern och det socialdemokratiska partiet: ”Vi avser heller inte nu att framlägga förslag om uppförande av upparbetningsanläggningar, anrikningsanläggningar eller anordningar för förvaring av radioaktivt avfall. Det skulle i hög grad innebära en långsiktig bindning för att i stor omfattning satsa på kärnkraften som dominerande kraftkälla.” Det måste innebära att man inte har något val kvar i och med att man gör detta. Det är det ena. Industriministern har i dag hänvisat till upparbetningsproblem, anrikningstjänster, som vi eventuellt skall köpa, och en eventuell uranbrytning i Sverige för att vi skall klara uranförsörjningen till våra kärnkraftverk. Det andra är att den promemoria som regeringen i dag har åberopat har som huvudsaklig uppgift att visa att det icke går att avbryta kärnkraftsutvecklingen utan mycket allvarliga bekymmer för det svenska samhället. Om dessa båda saker är riktiga, vad är det därefter för valfrihet statsministern kan tala om? Får jag sedan påminna statsministern om att han icke med ett ord konkret har berört någon av de många säkerhetsfrågor som jag tog upp, säkerhetsfrågor som oroar allt fler runt om i världen — icke med ett ord! Får jag t.ex. upprepa frågan: Vad har statsministern att meddela om olyckan i Japan där enligt uppgift i radion 1 000 ton radioaktivt avfall har runnit ut i grundvattnet? Vad har vår beskickning i Japan skickat hem om detta? Får jag också påminna om vad Bridenbaugh — en av dem som avgick från General Electric skrev i sitt brev: ”Förut har vi kunnat lära från våra teknologiska misstag. Med kärnkraften har vi inte råd med den lyxen!” Känner inte statsministern någonting åt samma håll? Om statsministern kände något åt samma håll skulle han inte stå här och med förtjusning åberopa dem som beskyller mig för att av taktiska skäl inta denna ståndpunkt. Får jag för att inget missförstånd skall råda säga: Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.

Herr talman! Jag skall försöka förlösa statsministern från hans spänning. Jag slutade mitt förra inlägg med att påpeka att statsministern brukar ställa sådana här frågor i slutet av sessionerna. Den här gången kommer han tidigare, och då gäller det energifrågorna. Hans fråga ställdes egentligen till vår partiledare, herr Ahlmark, som inte heller visste om att det skulle bli en partiledardebatt här i dag, och han har därför varit på andra uppdrag. Det har blivit min uppgift att föra energidebatten för vårt parti i dag. Det är bra att statsministern ställer de här frågorna, för det ger mig en ny chans att redovisa var vi i folkpartiet står när det gäller energifrågorna. Jag har flera gånger upprepat att vi företräder den miljövänliga linjen med bättre energihushållning. Vi motsätter oss en ensidig satsning på kärnkraften. Osäkerheten kring säkerhet och avfallshantering bjuder oss till försiktighet. Vi har inte okritiskt velat gå vidare med utbyggnaden av kärnkraften. I lugn och ro måste vi överväga säkerhet och annat. Vi håller fast vid det beslut som vi har varit med om att fatta men vill inte gå vidare förrän vi har skaffat erfarenhet och bättre underlag. Vi är emot alla förhastade slutsatser.

Herr talman! Först vill jag till herr Svensson i Malmö säga att jag har för liten tid — det hade jag även förra gången — för att mer utförligt uppehålla mig vid den sociala målsättningen.

Även ett sådant samhälle måste emellertid ha en ekonomisk industriell bas. Man skall inte nedvärdera vår stålindustri, skogsindustri och verkstadsindustri, vilka säljer sina varor på en hård världsmarknad och vilkas produktionsresultat vi kan använda för att göra samhället mer mänskligt och med större social omvårdnad. För att kunna realisera detta och tillgodose människornas vardagliga krav behöver vi tillräckligt med elkraft. Det har vi talat om i dag. Om herr Svensson tycker olika jämfört med sina partibröder i andra länder, är det bara bra från många synpunkter. Men när han säger att det är något karakteristiskt för en socialistisk struktur att inte utnyttja kärnkraft, har han motbevisats, eftersom alla kommunistiska länder som kan bygger ut kärnkraften därför att de behöver den för att få elektrisk ström. Så enkelt är det. Det var detta som var intressant. Till herr Fälldin vill jag säga att det är farligt att moralisera så över andra, för då ställer man väldigt hårda krav på sin egen moral. Jag sade t.ex. att vi kan vänta till 1978 med att diskutera en anrikningsanläggning, därför att det är en stor investering och då binder man sig. Nu har vi kontrakt för anrikningstjänster till tolv reaktorer i USA och för en reaktor i Sovjet. Vi behöver alltså ingen egen anrikningsanläggning, det är inte tal om någon sådan. Det är en diskussion som vi kan vänta med till 1978. Det är också ett exempel just på bevarad handlingsfrihet: Vill vi inte fortsätta med att bygga ut kärnkraften, skall vi inte lägga ned en mängd pengar på en egen anrikningsanläggning. Innan vi vet om vi skall bygga ut kärnkraften ytterligare klarar vi oss med kontrakt om anrikning i andra länder, som redan har anläggningar för det. Det är ett modellfall på hur man tillämpar denna idé med handlingsfrihet. När herr Fälldin säger att vi på denna punkt har uppgett handlingsfriheten, så går det resonemanget inte en sekund att förena med de höga moraliska anspråk som herr Fälldin ju så gärna ställer i energidebatten. Allright, ställ gärna krav på oss, men var beredd att försöka motsvara de kraven i polemiken med meningsmotståndare också. Jag har inte för ett ögonblick talat om valtaktik från herr Fälldins sida. Jag har tvärtom värjt honom mot alla de beskyllningar som förekommit i borgerlig press, där man sagt: Ta icke centern på allvar, för centern kommer att ändra sig bara valet är över. Jag har sagt, att jag inte tror att ett parti som har låst sig så hårt kan ändra sig efter ett val. Det vore en total katastrof för detta parti. Man måste ha det ganska knepigt, herr Wirtén, om man börjar diskutera kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar och liknande ting en dag då riksdagen diskuterar energipolitiken, som av alla här har betecknats som en av våra stora ödesfrågor, den viktigaste i vår generation osv. Då måste man vilja fly undan till någonting. Och något svar kunde herr Wirtén inte ge. Jag tycker på sätt och vis synd om herr Wijkman och herr Wirtén som har behandlats så illa att de har utsatts för att klara den här debatten i sina partiledares frånvaro. Herr Wijkman försökte göra det genom att säga, att när bara centerpartisterna har läst Aka-utredningen så kommer de att ändra mening. Det hoppas jag också. Det är en utmärkt tanke som jag gärna hejar på. Men jag har min lilla misstanke att det också var ett sätt för herr Wijkman att slippa svara på frågor här i dag. Men allright, han klarar herr Bohman för dagen. Herr Wirtén kunde inte alls svara på var folkpartiet stod. Det gäller att se dimensionen av det hela. Här kräver centern som villkor för regeringssamverkan — där tror jag alltså på herr Fälldins övertygelse — att man stoppar fem kärnkraftsreaktorer som är under byggnad i olika delar av landet. Tusentals jobbare är i sysselsättning, och stora pengar är nedlagda. Denna utbyggnad kräver centern skall stoppas så fort kontrakten kan annulleras. Det bör enligt centern ske så snabbt som möjligt, därför att för varje dag som dessa byggen pågår blir skadestånden högre. Men dessa byggen är enligt vårt förmenande helt avgörande för vår elkraftsförsörjning under kommande år. Den här kärnkraftsproduktionen kommer i gång steg för steg. Nu säger centern att utifrån partiets övertygelse — den är kanske något splittrad; man är beredd att acceptera tanken på att låta fem kärnkraftverk gå, och varför skulle man inte då kunna acceptera några till — måste emellertid kärnkraftsutbyggnaden omedelbart stoppas. Det är förutsättningen för en borgerlig regering. Men då kommer frågan från väljarna till de båda andra borgerliga partierna: Nå, ställer ni upp på dessa krav? Herr Wijkman talar om Aka-utredningen, och herr Wirtén talar om något annat. Men väljarna kommer inte att godta detta. Vi socialdemokrater har ett enat parti, en enad kongress, en enig riksdagsgrupp och en enig partistyrelse kring vår energipolitik, och den re dovisar vi för väljarna — trots att vi är medvetna om den oro som kan finnas. Jag tror inte alls att ni kommer att vinna något val, men ni säger att ni vill göra det och bilda en borgerlig regering. I så fall får ni också tala om för väljarna vad ni står för. Annars lämnar ni väljarna i sticket, och ni lämnar dem i sticket i vad ni själva betraktar som en av vårt lands stora ödesfrågor, den viktigaste fråga som vi har att behandla. Det kravet riktar sig ju mot moderaterna och folkpartiet i dag, eftersom centern nu så hårt har bundit sig för och exakt preciserat sin ståndpunkt, envist upprepad av herr Fälldin under hela dagens debatt. Till slut vill jag ändå säga att det är så lätt att tala om moral. Men det finns också något som heter ett enkelt vardagligt ansvar för vårt land och för dess utveckling. Jag kunde använda lika hårda tongångar och förklara varför jag icke vill att landet skall förstöra sina sjöar och vatten, låta människor dö i cancer, låta vårt klimat påverkas och kanske försämras därför att vi inte kan hålla tillbaka oljekraften. Jag känner mig betydligt tryggare med kärnkraften — för de tio år som vi i dag har ansvar för. Om framtiden vet jag intet. Kanske vi får mycket bättre energikällor. I så fall skall vi ha möjlighet att utnyttja dem. Men vi kan aldrig komma ifrån dagens ansvar. Vi skall inte tävla i något slags moral, men vi skall vara medvetna om det ansvar för välfärd och sysselsättning i landet som medborgarna har lagt uppå oss och som gör att vi med allt allvar måste försöka motsvara medborgarnas förtroende.

Herr talman! När riksdagen förra våren höll sin stora energidebatt, framhöll de flesta talarna behovet av att spara energi. Alla var överens om att det fordrades insatser och att vi stod inför svårlösta problem. Möjligheterna att genom nya normer och stimulansåtgärder spara på energiåtgången i våra byggnader bedömdes ändå olika av olika talare. Denna debatt om energiåtgången i våra lokaler och bostäder från förra året verkar för mig i dag något gammal och avlägsen. Vi har länge hushållat mycket dåligt med energin just därför att energin har varit billig och ingen har ansträngt sig för att spara, varken den enskilde förbrukaren eller teknikerna som har utformat byggnaderna. Men eftersom energiåtgången i lokaler och bostäder tar i anspråk så stor del av våra totala energiresurser, är det utomordentligt viktigt att arbeta fram nya metoder så att besparingar kan göras. Så har faktiskt skett under det år som har gått sedan vi hade den förra energidebatten. Därför finner jag i dag att man kan föra debatten annorlunda. Nya normer för bostadsbyggande har nu utarbetats, som visar att det går att spara 50 96 energi vid nybyggnation, och det till en överkomlig merkostnad — mellan 7 000 och 8 000 kr. per lägenhet. Man kan kanske i dag inte vara lika bestämd när man talar om hur många procent som går att spara vid ombyggnader, men man säger ändå att det även här bör hålla sig i närheten av 50 96. Planverket har överlämnat förslag till nya normer till regeringen. Jag hoppas nu verkligen att de inte blir liggande i någon byrålåda på departementet utan omsätts i praktisk handling. Jag är väl medveten om de problem som kan finnas under en övergångstid, men är regeringen angelägen om att spara energi — och jag vill tro att den är det — måste också de nya normerna börja tillämpas inom en snar framtid. Bostadsministern var här i kammaren alldeles nyss, men jag ser honom inte nu. Annars skulle jag ha velat ställa den frågan till honom om han någorlunda kan ange vid vilken tidpunkt regeringen kommer att fatta beslut om de här normerna. Det är utomordentligt angeläget att det sker snart — jag upprepar det — därför att vi just i bostäder och lokaler tar i anspråk en mycket stor del av den energi vi förbrukar. Detta är den tvingande delen —- normer för sparandet. Men det finns också andra vägar att gå, nämligen att stimulera människor att reparera sina hus och därigenom spara energi. Glädjande nog har efterfrågan på lån och bidrag för detta ändamål varit stor. Förra året yrkade vi från centerpartiet högre anslag än vad regeringen då föreslog. Det blev inte riksdagens beslut, men under hösten kände sig ändå regeringen nödsakad att fylla på anslaget med 150 milj.kr. Även i år vill vi ha mer pengar än regeringen tänkt sig —- med tanke på alla ansökningar som finns på länsbostadsnämnderna. Vi anser att det är nu som detta beslut bör fattas för att man före vintern 1976/1977 skall kunna vidta de åtgärder som skall spara energi. Vi i centerpartiet tycker också att både lån och bidrag bör höjas med tanke på kostnadsutvecklingen. Det har diskuterats om energisparlån skall kunna utgå för installation av värmepump. Tydligen har olika beslut fattats i olika länsbostadsnämnder. Enligt gällande anvisningar skall stöd utgå, och ett enigt utskott konstaterar detta. Men det har visat sig vara svårt att få lån för energibesparande åtgärder trots att gällande anvisningar i och för sig inte utgör hinder. När det gäller konkreta ansökningar råder stor tveksamhet om lån skall utgå för vad man kallar oprövad teknik. Men om man resonerar så blir ny teknik alltid oprövad och de som beslutar om lån kan aldrig bevilja pengar till något annat än de gamla konventionella metoderna. Jag har i och för sig full förståelse för att man ute på länsbostadsnämnderna kan känna osäkerhet och behöver råd från bostadsstyrelsen, men jag har blivit skrämd när jag erfarit att bostadsstyrelsen ger generella besked. Detta är — märk väl — inte några anvisningar, men ändå blir effekten densamma. Så har t.ex. ett generellt besked lämnats att bidrag och lån ej skall utgå till installation av värmepump -— trots anvisningar i motsatt riktning. Jag känner mig förvirrad av att man dels framför önskemål om nya vägar att spara, dels på det här sättet tydligen försöker sätta käppar i hjulet. I reservationen 2 vid civilutskottets betänkande nr 23 vill vi reservanter att regeringen utnyttjar sin befogenhet att utfärda tillämpningsföreskrifter, som är så utformade att bedömningen av ansökningarna kan ske i mer generös anda. Nya metoder måste prövas och det måste ske fortlöpande anpassning till låneunderlagsbeloppen. Men det är också angeläget att enstaka projekt kan stödjas för att man skall kunna finna nya former. Här kan det vara anledning att öppna möjligheter till kraftigt höjda bidrag i särskilda fall. Vidare måste en samordning ske, t.ex. mellan forskningsmedel, bostadslån och bidrag från energisparstödet, så att man samtidigt kan utnyttja dessa. Vi anser att regeringen i nästa budgetproposition bör redovisa de åtgärder som vidtagits och vad man planerar. Vill regeringen spara energi, så tag då initiativ, sluta att vara så passiv! Statsministern talade här för några minuter sedan om hushållning. Ja, lev upp till det! Stimulera till hushållning på olika sätt och var inte så förblindad av att man måste skaffa fram energi för att klara det här samhället. Det finns andra vägar — sparande och ny teknik, som inte innebär återgång till ett gammalt samhälle. Energisparkommittén har i ett förslag visat att man genom en effektiv tillsyn av värmeanläggningar kan göra kraftiga besparingar, och jag utgår ifrån att detta nu skall föranleda åtgärder. Jag började med att säga att jag tycker att det som har hänt under året vad gäller möjligheterna till besparingar på bostadsområdet gör, att vi kan se ljusare på energiåtgången i framtiden, om forskningsresultat ges möjlighet till praktisk användning i produktionen, om tvingande normer antages, om tillräckliga stimulansmedel ställes till förfogande. Men det gäller, herr talman, att den goda viljan finns. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan i civilutskottets betänkande nr 23.
Herr talman! Den energiproposition vi fick förra året innebar också från de synpunkter som civilutskottet har att bevaka en viktig förändring av den svenska energipolitiken. Nu hade även regeringen insett att vi måste spara. Den ständiga ökningen av energiförbrukningen måste hållas tillbaka. För oss folkpartister var detta välkommet. Hösten 1973 när folkpartiet publicerade sin rapport om bättre energihushållning möttes vi av föga intresse. Nu vill alla spara. Det är bra. Propositionen förra våren hade sina förtjänster, men också brister. Insatserna var otillräckliga och det saknades, som vi tyckte, en konsekvent genomförd linje. Folkpartiet står kvar vid sin grundsyn från 1973 och satsar hårt och konsekvent på sparsamhet. Herr Wirtén har tidigare utvecklat detta. De här principiella skillnaderna syns tydligt i-civilutskottets betänkande. I en rad konkreta punkter för folkpartiet och också centern fram förslag, som markerar en i förhållande till regeringen starkare inriktning — Nr 111 på sparande. Redan 1973 konstaterade folkpartiet att bostäder och lokaler var ett område där väsentliga insatser skulle kunna göras. Nu har det verkligen gjorts en hel del. Vi noterar detta med tillfredsställelse men tycker att — Energihushållningännu mycket återstår. Insatser på bostadsoch lokalområdet är av den = en, m.m. arten att de ger sysselsättning. Riksdagen har förutsatt att fram till 1985 skall energiförbrukningen för bostadssektorn sänkas med 10 96, trots att vi i förhållande till 1972 beräknas ha 280000 fler småhus och 150 000 fler lägenheter i flerfamiljshus. Ett sådant program kräver radikala åtgärder både i det befintliga bostadsbeståndet och i nyproduktionen. Men denna satsning på sparande är nödvändig. Drygt 40 96 av vår totala energiförbrukning går till bostäder och lokaler. Tyvärr finns ingen radikal åtgärd, som ensam klarar större delen av detta sparande. Vi måste inrikta oss på en lång rad initiativ som i vissa fall ensamma ger ganska liten effekt, men tillsammans når betydande omfattning. Det är mot denna bakgrund man måste se folkpartiets förslag om ett tioårsprogram för förbättring av äldre fastigheter, våra krav på kontroll av hus och värmeanläggningar m.m. Olika åtgärder kan sättas in för att få ned energiförbrukningen. När det gäller hushållen är det frivilliga sparandet att föredra. Men frivilligt sparande förutsätter dock att man också kan spara pengar. Här har taxornas konstruktion stor betydelse. Ibland är energitaxor uppbyggda så att årsavgiften består av en stor fast del. Ur sparsynpunkt är det önskvärt att vi får en övergång till taxor med små fasta avgifter samtidigt som en större del av kostnaderna skjuts över till den rörliga delen. Med en sådan taxekonstruktion lönar det sig att spara. Enligt nyligen utfärdade bestämmelser skall det i nya fastigheter finnas möjlighet till individuell mätning av varmvatten, el och gas. Denna bestämmelse diskuteras i betänkandet från den utgångspunkten att besparingseffekten blir så liten att den är närmast försumbar. Under ett par år framåt kommer statens råd för byggforskning att i samarbete med HSB göra mätningar i tre bostadsområden i Göteborg. Det finns all anledning att avvakta de resultaten. Det finns också anledning anta att när vi nu får en växande marknad för olika slag av mätinstrument konkurrensen kommer att tvinga fram en ny och bättre teknik. Då får sparandet en större motivation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 5 vid civilutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Trots att det nu gått några år sedan vi skakades om i vår välfärd av energikrisen tyder mycket på att myndigheter, producenter och konsumenter ännu famlar omkring en hel del efter radikala åtgärder i syfte att finna lösningar på problemet att främst hålla ned 147 kostnaderna för vår energikonsumtion. Med detta är det inte sagt att det helt saknas vilja eller pengar utan snarare att det fortfarande saknas tillräckliga kunskaper som går att realisera i vettiga projekt. Detta faktum jämte det förhållandet att vi i vår energipolitik måste ha betydande utrymme för energibesparingar i stort och i smått gör att man i dagens läge knappast kan satsa för mycket på det här området. Den allmänna debatten om hur vi skall spara energi är minst sagt snårig. Somliga tror att det bara är pengar för utveckling och försök som saknas och kräver således orealistiska höjningar av ramarna för lån och bidrag för energibesparande åtgärder. En annan grupp människor är specialinriktade och lyckas då och då skapa en väldig publicitet kring isolerade åtgärder som vid ett första studium verkar revolutionerande. Dess värre är det väl på det sättet att ingen av dessa möjligheter kan hjälpa oss så långt på vägen till ett energisnålare samhälle. I stället bör det vara en utgångspunkt för våra ställningstaganden i de här frågorna att vi skall skapa allmänt hållna och generösa regler för att på det sättet se till att stödja en bred forskning och utprovning av en mängd olika metoder som kanske ger oss kunskaper så att vi senare kan inrikta oss på ett mindre antal ekonomiskt sett riktiga sparalternativ. Som exempel på beslut som var utan tillräcklig grund och som senare visade sig vara okloka eftersom de smakade mer än de kostade kan nämnas de stimulanspengar som avsattes för pannbyten i våra hus. Först när vi lagt ut alldeles för många miljoner på det projektet fick vi upphöra med verksamheten eftersom den var oekonomisk.

Det intressanta i dag är inte att anslå ett visst antal miljoner utan att man under resans gång är garanterad tillräckliga medel. Vi moderater har också i utskottet tillsammans med centern och folkpartiet följt upp motionsyrkanden som väl överensstämmer med det som jag nyss var inne på, nämligen att försöka skapa generella, generösa regler för stöd åt direkt energibesparande åtgärder men även viss experimentverksamhet på området. Eftersom osäkerheten bland myndigheter och producenter ibland kan vara stor i fråga om vissa projekts ekonomiska utfall och vi i vissa fall har sett inkonsekventa beslut när det gäller lån m.m. är det, som vi uttrycker det i reservationen 2, viktigt att regeringen nu utnyttjar sina befogenheter att utfärda tillämpningsföreskrifter så att bedömningarna kommer att vara likartade och ske i en mer generös anda. Detta bör gälla även i fråga om bidragsgivning i löpande ärenden och en fortgående anpassning av låneunderlagsbeloppen. nämligen sådana som mer är av typen experimentprojekt, är det reservanternas uppfattning att det måste vara rätt att även i dessa fall vidga möjligheterna att genom lån och bidrag punktvis ge stöd för att nya idéer skall kunna prövas. I reservationen anges några vägar till detta som också tidigare talare har berört. Jag vill dock i detta sammanhang återknyta till det som jag sade i början av mitt inlägg om vikten av att vi uppmuntrar brett upplagda projekt, där man utan låsningar till ett fåtal typer av försök möjliggör utprovning av många olika energibesparande åtgärder. Ett sådant projekt som bör kunna ge oss en hel del ny kunskap, om det genomförs enligt planerna, är det s.k. Täbyprojektet utanför Stockholm. I detta projekt är det meningen att man med ett fyrtiotal småhus skall göra en rad olika besparingsoch andra energiförsök. Man avser där att försöka sig på allt, ifrån mer omtalade åtgärder som att utnyttja solenergin och de effektiva värmepumparna till mindre kända alternativ som att bygga uppvärmningen på strålvärme, så att man skall slippa stor energiåtgång till luft som ändå alltför snabbt försvinner med ventilationen. Det här projektet, som ännu så länge bara finns på planeringsstadiet, kan tillsammans med förhoppningsvis många andra experimentprojekt i samarbete mellan myndigheter, kommuner och producenter ge oss svar på dagens många frågor om effektiva energibesparingar. En förutsättning för detta är att många olika initiativ och olika idéer ges chans att prövas jämte den ordinarie produktionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 2 och 7.

Herr talman!

Utskottet har på denna punkt anfört att enligt nu gällande anvisningar stöd kan utgå för åtgärder som avses i motionen nr 1961. Tyvärr har detta tydligen inte stått helt klart för det organ som har att behandla olika ansökningar. Jag finner därför skäl att instämma i vad reservanterna anför i det här sammanhanget om större generositet vid tillämpningen då det gäller möjligheterna att utveckla och pröva nya eller delvis nya åtgärder i energibesparande syfte. Nu har reservanterna gått något längre än vad utskottet gjort i sitt yttrande om låneunderlagsberäkning. Jag kan emellertid i väsentliga delar ansluta mig till vad som anförts i reservationen och som i stora drag sammanfaller med vad vänsterpartiet kommunisterna har framfört då det gäller energibesparande investeringar i bostäder och lokaler. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2 vid civilutskottets betänkande nr 23. I det särskilda yttrandet om individuell mätning av varmvatten m.m. har vi velat uppmärksamma att åtgärder av det slaget inte synes ge besparingar av sådan omfattning att de står i rimlig proportion till de kostnader som måste läggas ned.

Bostäderna, deras isolering och uppvärmningssystem måste förbättras. Material och varor måste göras hållbarare och sådana att de kan återanvändas, förpackningsraseriet och engångsartiklarna måste begränsas, för att nämna ytterligare några exempel. Herr talman! Den förbudsinriktning som finns i de nuvarande bestämmelserna angående anordningar för mätning av varmvatten, el och gas för enskilda bostadslägenheter genomfördes under fjolåret av de borgerliga ledamöterna med lottens hjälp. Dessa bestämmelser leder emellertid inte till något större resultat i energibesparande syfte, vilket flera ledamöter under fjolårets behandling försökte upplysa om. En kollektiv mätning av elenergi och värme i flerfamiljshus är inte så ofördelaktig ur ekonomisk synpunkt och besparingssynpunkt som anhängare av enskild mätning velat göra gällande. Tvärtom finns det erfarenheter som visar att kollektiv mätning är ekonomiskt fördelaktig för bostadskonsumenterna och att det betyder väldigt litet för besparing av energi om man tvingas gå över till enskild mätning. Kostnader för installation av mätare, avläsning, debitering osv. måste ju också betalas av någon, och denna någon är hyresgästen. Tvingande åtgärder om individuella mätningar i bostadslägenheter och förbud mot kollektiva mätningar i flerfamiljshus är inte motiverade ur energisparsynpunkt och kan medföra stora svårigheter av teknisk och ekonomisk art. Jag hoppas därför att riksdagen vid förnyade överväganden kommer att rätta till fjolårets beslut, och jag beklagar att de borgerliga ledamöterna i civilutskottet, trots redovisade fakta och erfarenheter, inte velat vara med om ett sådant initiativ redan i detta sammanhang.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Claeson säger, att vi med lottens hjälp fick beslutet förra året om övergång till individuell mätning. Jag är väl medveten om att detta har sina problem, i varje fall under en övergångstid. Men jag tycker att det är litet vagt när det hänvisas till att man har så dålig teknik att man inte kan klara detta. Tekniken är dålig i dag därför att det inte har funnits anledning att utveckla den. Men våra tekniker har väl forskat fram och uppfunnit saker som är mer komplicerade än en teknik för individuell mätning. När vi nu har en tvingade bestämmelse om detta, utgår jag också ifrån att de tekniska problemen skall lösas. Och det är väl svårt att säga att detta skulle betyda litet för besparingen innan man får en teknik som man verkligen kan lita på. Sedan har det ju visat sig, herr Claeson, att man har mindre åtgång av varmvatten i exempelvis villor där man har individuell mätning — helt naturligt — än i flerfamiljshus. I den situation där vi befinner os, och där vi tycker att vi skall ta till olika åtgärder för att spara, har vi funnit att detta också är ett sätt att spara. Man blir ju inte uppmuntrad att spara när man ändå vet att kostnader går på en gemensam räkning. Då har man inte den stimulans som man har när man själv får bekosta förbrukningen.
Herr talman! Med anledning av vad fru Olsson i Hölö sade vill jag bara påpeka, att även om man får en bättre teknik när det gäller varmvattenmätare och annan utrustning för att mäta förbrukningen av varmvatten, el och gas i enskilda lägenheter, så är inte problemet löst.

Det finns säkerligen andra medel och andra metoder som gör att man kan stimulera ett enskilt sparande beträffande värmeoch varmvattenhållning utan hela denna apparatur och detta kineseri som det kommer att bli fråga om, ifall man skall tvingas ha mätare i varje enskild lägenhet.
Herr talman! Mycket är redan sagt i debatten, och frågeställningarna är väl genomgångna, belysta och beskrivna. Det gör att jag kan begränsa mig, utan att ändå kunna lova att inte upprepa delar av det som redan är sagt. Låt mig först konstatera att det råder en total enighet kring själva sakfrågan, nämligen att man skall spara energi. Men trots att det sedan mest är fråga om matematiska beräkningar, där samma enighet rimligtvis borde kunna uppstå, föreligger det inte någon sådan enighet i fråga om slutsatserna. Får jag be, herr talman, att man studerar reservationen 2 vid civilutskottets betänkande nr 23 och jämför med det som utskottsmajoriteten har skrivit på s. 4. Gå också igenom det särskilda yttrande som har fått nr 2 och de olika källor som vi hänvisar till i det yttrandet. Det är värt ett sådant studium, tycker jag. Objektiva bedömare kan då konstatera intressanta ting som bör noteras. För det särskilda yttrandet nr 2, som rör värmemängdsmätning, gäller att branschen i mycket vid mening — beställare, projektörer, entreprenörer, förvaltare och konsumenter och granskande organ av olika slag — delar de tankegångar som yttrandet innehåller. Mot den bakgrunden har givetvis initiativrättens utövande diskuterats, och anledningen till att man nu har avstått från att föra fram frågan till ett förnyat ställningstagande av riksdagen har också angivits i yttrandet. Att majoriteten inte har tagit ett sådant initiativ minskar, som jag ser det, på intet sätt oppositionens ansvar för en onödig detaljreglering som de som har kunskaper på det här området betecknar som tveksam, för att inte säga till sin effekt försumbar. Lotten kan ju inte lastas för det här vilket redan herr Claeson har utvecklat. I likhet med fru Olsson i Hölö hyser jag förhoppningar om den tekniska utvecklingen på området, men spareffekten är ju någonting helt annat, som inte är beroende av den tekniska utvecklingen. Reservationen 2 är kanske av samma karaktär — sakfrågan gäller ett men principen någonting annat och kanske viktigare. Principen lyfter också fram ett par frågor som jag gärna vill ställa här: Hur långt i fråga om detaljer skall parlamentet egentligen gå? Skall vi här i kammaren ta ställning till avvägningar mellan vad som är experimentverksamhet och vad som för enkelhets skull kanske kan kallas för att besluta enligt praxis? Skall vi lägga oss i vad många uppfattar som goda rutiner, vilka har lett till i och för sig lika goda resultat? Att spara energi är vi helt ense om, men talesättet att man inte ser skogen för bara träd tycker jag i detta fall gäller för reservanterna.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
Herr talman! Jag håller med herr Håkansson i Trelleborg om att vi inte skall sitta här i riksdagen och besluta i detalj. Men vi skall fatta sådana beslut, herr Håkansson, att de som handlägger ärendena kan göra det i enlighet med goda rutiner — som herr Håkansson sade. Och när vi behandlat ärenden under den senaste tiden har vi funnit att olika handläggare gör olika bedömningar. Det finns föreskrifter för behandlingen av ett ärende, men det tar man tillbaka i andra skrivelser. Det är mycket på grund härav som reservanterna i reservationen 2 har tyckt att regeringen klarare skall säga ifrån hur man skall se på dessa saker. Man vill ha en mera generös bedömning från handläggarna för att kunna pröva nya tekniker och inte vara så låst i gamla värderingar när ett ärende skall prövas. Och, herr Håkansson, när man märker sådant är det ju viktigt att ta initiativ för att få bedömningar och beslut som står mera i överensstämmelse med vad vi tidigare har uttalat här i riksdagen.
Herr talman! I sak är fru Olsson i Hölö och jag överens, men jag menar att vi måste reservera förstärkningsorden för sådana sammanhang där det finns orsak att använda dem — på samma sätt som vi måste bevara respekten för parlamentet och inte urholka värdet av de beslut som här fattas genom att upprepa samma sak utan ändringar. Vi är överens om att grunden för regelskrivningen och de normer som skall gälla redan finns. Om reglerna tillämpas annorlunda i sista ledet, så att säga, så förutsätter jag att det korrigeras av dem som ligger mellan parlamentet och brukarna.

Herr talman! I betänkandet nr 43 behandlar näringsutskottet regeringens förslag om anslag till AB Atomenergi för det kommande budgetåret. I motionen 2259 har jag framhållit att Studsviksanläggningens basresurser i dag inte är utnyttjade fullt ut. Därför finns det möjligheter att låta Studsviksanläggningen expandera. De befintliga basresurserna ger nämligen möjlighet till en utökning av antalet anställda med ca 500. En expansion i Studsvik är så mycket mer angelägen som Nyköpings kommun kommer att drabbas av en betydande avtappning av arbetstillfällen genom den beslutade nedläggningen av flygflottiljen F 11. Det råder heller inget tvivel om att fortsatta forskningsinsatser behövs såväl inom energiområdet som inom miljöområdet i stort. Studsvik utnyttjas ju redan i dag för viktiga uppgifter i naturvårdsverkets regi. En utbyggnad av den verksamheten ligger — såvitt jag förstår — helt i linje med Studsviksanläggningens möjligheter. Därför vill jag bara slå fast att om vidgade forskningsinsatser på naturoch miljövårdens område kommer till stånd, är Studsviksanläggningen en mycket bra plats för förläggning av sådan forskningsverksamhet. Vidare är det uppenbart — det har sagts tidigare i dag — att den fortsatta forskningen måste komma att omfatta även alternativa energikällor samtidigt som forskningen måste fortsätta när det gäller att klarlägga säkerhetsproblemen kring kärnkraften. På de här områdena har Studsviksanläggningen utomordentliga möjligheter att göra fina insatser. Och därför finns det anledning att understryka Studsviksanläggningens kapacitet när det gäller den fortsatta forskningsverksamheten på hithörande områden. Även om sådan forskningsverksamhet fordrar befattningshavare med viss kompetens, kan man ändå räkna med att en utvidgning av verksamheten kommer att medföra behov även av annan personal. Näringsutskottets socialdemokrater och moderater avvisar motionen med hänvisning till Studsviksutredningen och de direktiv som industriministern givit utredningen, nämligen att utredningen bl.a. bör undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att öka flexibiliteten vid företaget.

Vidare sägs i reservationen att det är angeläget att Atomenergi ges möjligheter att i tid anpassa verksamheten till marknaden och till de nya behov som kan uppkomma. Reservationen mynnar ut i ett bifall såväl till min motion som till motion 2274 av herrar Tage Sundkvist och Gösta Karlsson i Mariefred. Samtidigt som jag uttalar förhoppningen att Studsvik verkligen skall få de här vidgade möjligheterna till utökning av sin verksamhet, ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 2 vid näringsutskottets betänkande nr 43. Slutligen vill jag också, herr talman, helt kort, uttala vår tillfredsställelse över den behandling som motionerna om elförsörjningen på Gotland fått i näringsutskottets betänkande nr 46. De här två motionerna, dels nr 837 av herr Henmark och mig, dels nr 1768 av herr Gustafsson i Stenkyrka m.fl., tar upp de svårigheter som drabbat och drabbar Gotlands elkonsumenter i jämförelse med motsvarande elkonsumenter i Mellansverige. Nu säger utskottet att det — mot bakgrund av de uppgifter som föreligger — utgår ifrån att regeringen snarast kommer att ta ställning till hur Gotlands elförsörjning på längre sikt skall ordnas, och utskottet finner det angeläget att man eftersträvar en utjämning av de prisskillnader som råder mellan Gotland och fastlandet. Detta föreslår utskottet att riksdagen med anledning av de nämnda motionerna skall ge regeringen till känna. Eftersom utskottet är enigt om detta finns det för mig bara anledning att uttala vår tillfredsställelse över utskottets skrivning. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 46.

Herr talman! Förra våren beslutade riksdagen om den framtida energipolitiken. Beslutet skulle innebära en dämpad ökning av energikonsumtionen, en aktiv oljepolitik, en tryggad kraftförsörjning och internationell samverkan. För att klara energiförsörjningen ansågs det nödvändigt att bygga ut kärnkraften med ytterligare två reaktorer men inga nya kärnkraftstationer skulle öppnas. Vidare utredningar skulle ske för att ge ett allsidigt beslutsunderlag för 1978 års riksdagsbedömning av den fortsatta energiförsörjningen. - Förslaget i tilläggsbudgeten II om medgivande av att de egentliga byggnadsarbetena för aggregat III i Forsmark får påbörjas är alltså en uppföljning av 1975 års beslut. Man skulle därför kunna tro att det inte denna gång behövdes någon större energipolitisk debatt utan att man kunde vänta med detta till 1978. Så har nu inte blivit fallet. Folkpartiet står kvar vid 1973 års beslut om en begränsning till elva aggregat och motsätter sig igångsättning av Forsmarks tredje aggregat. Centerpartiet går emot ytterligare investeringar i kärnkraftsutbyggnad, man vill avveckla de fem som är i drift, och man vill ha en annan användning för de övriga åtta anläggningar som har beslutats. Att döma av den politiska debatten i denna fråga är det högst osäkert vad centern egentligen vill. Motsägelsefulla uttalanden från partiledaren och andra i partiet har föranlett olika tolkningar. I motionen 2118 sägs dock klart ut att så länge en samfälld forskaroch expertkår inte kan garantera att de allvarliga riskerna vid kärnkraftsproduktionen kan bemästras på ett betryggande sätt så kan man inte satsa på kärnkraften. Varken i denna fråga — där förresten vissa forskare och experter redan bundit sig vid motståndslinjen —- eller i någon annan fråga av samma räckvidd torde det gå att få fram en enstämmig uppfattning. Så den rätta tolkningen av centermotionen måste då vara att alla kärnkraftsaggregat, även de i drift eller under byggnad och projektering, skall avvecklas. Att det sedan kommer att kosta 19-29 miljarder tycks inte bekymra centern. Än har inte centern presenterat någon finansieringsplan för detta. Det blir väl att höja moms och arbetsgivaravgifter, den direkta skatten och kanske också lägga på några kronor extra på vin och sprit eller hitta på någon ny skatt för att klara denna gigantiska utgift — eller tänker man lägga det helt på energiskatten? Sedan säger man också att det inte föreligger ett klart samband mellan sysselsättning och energiproduktion. Man frågar sig då vad de 400 000 nya arbetstillfällena, som man från centerns sida talar om och som säkert kommer att behövas, skall bestå i om de inte fordrar någon kraft. För alla andra står det helt klart att just energiproduktion är grundvalen för en fortsatt industriell utveckling i vårt land, men det kanske inte centern vill vara med om. Jag skall inte gå in på hur en eventuell borgerlig regering skall hantera energifrågan. Centern kan ju inte tänkas samregera med ett parti som är för en utökad kärnkraftsproduktion. Det var ju synd att inte Gösta Bohman tog upp den frågan på sitt stormöte på Sergels torg. Centern kan ju gå ut och fråga byggnadsjobbarna i Forsmark vad de säger om detta samband eller fråga kommunalmännen i Östhammars kommun där Forsmark ligger. Det berör inte bara de drygt 2000 som nu arbetar i Forsmark utan flera tusen andra som indirekt har sysselsättning tack vare kärnkraftsbygget. Länsarbetsnämnden i Uppsala län har i en skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen, vilken även delgivits arbetsmarknadsoch industridepartementen, framhållit önskvärdheten av att aggregat III påbörjas utan försening för att därigenom säkerställa sysselsättningen i Forsmark. Kärnkraftsinspektionen har hämtat in yttranden om tillstånd enligt atomenergilagen för en tredje atomreaktor vid Forsmarks kärnkraftstation. Med stort intresse emotsågs i vida kretsar Östhammars kommuns yttrande. Samtliga partier inberäknat centern har tidigare i enighet tillstyrkt kärnkraftverkets placering i Forsmark. Men hur skulle det gå denna gång? Skulle centergruppen kunna motstå partiets påtryckningar och inställning till frågan eller skulle man följa sin tidigare uppfattning? Ja, det verkade faktiskt så att man skulle hålla fast vid sin egen linje vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars. Visserligen förelåg det fyra olika förslag till yttrande, från socialdemokraterna, centern, folkpartiet och moderaterna, men samtliga tillstyrkte en utbyggnad av det tredje aggregatet, alltså även centern. De olika förslagen skilde heller inte mycket i formuleringen. Socialdemokraterna erinrade om att kommunala och statliga myndigheter redan fattat beslut om en fortsatt utbyggnad av Forsmarks kärnkraftstation och att kommunfullmäktige antagit en stadsplan för kraftstationen med plats för fyra block. Tillstånd har beviljats av vattendomstolen och koncessionsnämnden för miljöskydd, och Östhammar har i sin planeringsoch investeringsverksamhet räknat med en fortsatt utbyggnad. Om utbyggnaden vid Forsmark ej skulle få fortsätta kommer kommunen att ställas inför svåra problem, inte enbart ekonomiska utan även sysselsättningsmässiga. Socialdemokraterna sade också i sitt förslag till yttrande att det ej inträffat något som ändrat förutsättningarna för de beslut som kommunfullmäktige fattade redan 1970 om att biträda förslaget om uppförande av en kärnkraftstation med fyra block. Med hänsyn till de angivna faktorerna tillstyrktes en utbyggnad av aggregat III i Forsmark. Centern erinrade också i sitt förslag till yttrande om att kommunala och statliga myndigheter redan fattat beslut och att stadsplaneringen för kraftstationen redovisar plats för fyra block. Man omtalade vidare, liksom socialdemokraterna, att tillstånd beviljats av vattendomstol och miljöskyddsnämnden och ansåg mot denna bakgrund att man inte kunde motsätta sig en utbyggnad av Forsmarks tredje block, varom riksdagen beslutat och för vilken förberedande åtgärder av betydande omfattning redan vidtagits. Sedan omnämner centergruppen den opinion mot vidare utbyggnad som uppkommit på grund av kärnkraftens säkerhetsproblem och att åtgärder måste vidtagas för att få alternativ till kärnkraftsutbyggnad. Sedan detta sagts konstateras dock att för Östhammars kommun har arbetena i Forsmark betytt en utveckling från avfolkningsbygd till snabbt expanderande industriort. Av regeringen krävs en planering av de åtgärder som måste sättas in för att möta sysselsättningsminskningen då anläggningsarbetena i Forsmark avslutats. Centergruppen slutar sitt uttalande med att avvisa tanken på att en upparbetningsoch bearbetningsanläggning placeras inom kommunen. Men det tredje aggregatet tillstyrkte alltså centern: den 15 mars. Dagen efter, den 16 mars, höll kommunfullmäktige sitt sammanträde. När frågan om yttrande till länsstyrelsen om tillstånd enligt atomenergilagen till en ny reaktor i Forsmark — det tredje blocket —- kom upp presenterade centerns fullmäktigegrupp ett nytt förslag till yttrande. Förslaget hade bantats ned. Man hänvisade nu inte till de redan fattade besluten, ej heller till de beviljade tillstånden utan man erinrade, liksom dagen innan, om uppkomsten av en opinion mot kärnkraft och att man måste få alternativ till kärnkraftsutbyggnad. Liksom tidigare framhöll man även nu Forsmarksbyggets stora betydelse för kommunen och krävde åtgärder för att klara sysselsättningen när kärnkraftsutbyggnaden avslutas. Man ville heller inte känna något ansvar för en avfallsanläggning. Inga nya synpunkter i detta nya förslag alltså. Varje ord återfanns i det tidigare förslaget som tillstyrkte aggregat III. Skillnaden var bara en kortare version och att man, sedan man sovit på saken, med hänsyn till de anförda synpunkterna avstyrkte ansökan om tillstånd enligt atomenergilagen. Tala om västgötaklimax! Nu frågar man sig i Östhammar vad som hände under nattens mörka timmar. Greps centergruppen av en häftig ruelse eller var det högre makter som grep in? Jag skall inte fortsätta att spekulera i detta utan bara lägga det till alla övriga virriga och svårtolkade meningsyttringar i kärnkraftsfrågan från centerpartiets sida. Med 39 röster mot 15 för centerns förslag antog fullmäktige det socialdemokratiska förslaget. Det kan tilläggas att fullmäktige har borgerlig majoritet och att även folkpartiets representanter alltså röstade för en fortsatt utbyggnad i Forsmark. Noteras bör också att centern likaväl som övriga partigrupper vid samma sammanträde enhälligt godkände förslaget till KELP, byggande på förutsättningarna av en fortsatt utbyggnad av kraftstationen i Forsmark. Centergruppen hade inga invändningar mot detta. Jag uppmärksammade att naturvårdsverket i sitt yttrande till kärnkraftinspektionen framhållit att det från både miljöoch energisparsynpunkt är väsentligt att den alstrade primärenergin i de reaktorer som byggts utnyttjas så fullständigt som möjligt. Verket finner det därför angeläget att utnyttja de stora mängderna spillvärme. Enligt dess åsikt sker detta bäst genom att man tillvaratar möjligheterna att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme. Möjligheterna att från Forsmark leverera fjärrvärme anses dock mindre goda på grund av det stora avståndet till tänkbara konsumtionsområden. De områden som diskuteras är Uppsala och Stockholm, men de ligger för långt bort. I stället kunde man ju tänka sig att till närheten av Forsmark förlägga någon större energislukande industri. I samband med planeringen av det fjärde aggregatet borde man i enlighet med naturvårdsverkets önskan att tillvarata spillvärmen aktualisera denna fråga. Det är både ekonomiskt och energipolitiskt riktigt att effektivt utnyttja den energi som ett kärnkraftverk erbjuder. Jag yrkar bifall till utskottets förslag med tillstyrkan av att arbetena för det tredje kärnkraftsaggregatet i Forsmark får påbörjas.

Herr talman! Jag skall ta upp en liten fråga och en stor fråga. I motionen 1975:2009 tillät jag mig att bl.a. yrka att spjällregulator skulle bli obligatorisk för oljeeldningspannor. Jag skrev i motionen: ”Betydande energiförluster blir följden av den kalluftsström som passerar värmepanna under tid då förbränning ej sker men spjället ändå står öppet. Likaså påverkar spjällets inställning under förbränningsskedet effektiviteten i tillvaratagandet av bränslet. Det finns i marknaden s.k. spjällregulator som automatiskt både stänger spjället helt under tid då förbränning ej sker och enligt ett för varje panna anpassat program tillser att spjällöppningen vid förbränningen är idealisk från såväl förbränningsoch effektivitetssom rökgasreningssynpunkt. Installationsoch intrimningskostnaden för sådan spjällregulator rör sig om 2000 ä 3 000 kr. Bränsleinbesparing med spjällregulator har visat sig bli mellan 10 och 30 96. — Lagstiftning bör ske om obligatorisk spjällregulator för värmepannor senast 1990. Till installationer m.m. bör låneoch bidragsmöjligheter från statens sida erbjudas under åren 1976-1990.” Vi som, liksom talmannen och jag, är litet äldre minns hur det gick till när mormor eller farmor på sin tid eldade i vedspisen. Först öppnade hon spjället helt när hon tände. Sedan sköt hon spjället när elden hade tagit sig och brann lugnt. När elden hade slocknat stängde hon spjället. På den tiden gällde det att hushålla väl med vedpinnarna. Det som farmor och mormor på sin tid gjorde i sin köksspis sköter en sådan här spjällregulator automatiskt. I en broschyr som bostadsstyrelsen har skickat ut redovisas på sista sidan att man för en sådan här eldningsautomatik, där spjällregulator ingår, kan få bidrag och lån. Jag vet inte om min motion i någon mån kan ha bidragit till att spjällregulatorn har blivit bidragsoch låneberättigad. I så fall gläder det mig. I broschyren finns en passus, som gör mig litet förvånad. För småhus kan man nämligen inte få lån eller bidrag till installation av spjällregulator. Om industriministern var här skulle jag vilja fråga honom varför man har undantagit småhusen. Jag skulle också vilja fråga varför regeringen inte har ansett sig kunna tillstyrka att spjällregulator skall vara obligatorisk från t.ex. 1990. Vi har ju obligatorisk sotning för att få pannorna effektiva. Vi kommer att få obligatorisk pannbesiktning. Vi borde alltså även ha obligatorisk installation av spjällregulator för att spara 10-30 926 av oljeåtgången. Man kan tycka att detta är en detalj, och det är det också. Jag sade att jag till en början skulle ta upp en liten fråga. Men det är en detalj av många som bör ingå i det stora program för energihushållningen som bl.a. herr Wirtén från folkpartiet redan har talat om och som vi tycker att regeringen inte satsar så hårt på som folkpartiet anser att man borde göra. Den stora fråga, herr talman, som jag något vill beröra, gäller fissionskraften. Jag skall be att få börja med att citera något ur en artikel i Ny Teknik, nr 1 1976. Under rubriken ”Urankris 1979 kräver åtgärder nu” står: ”Förra vinterns oljekris kan om ca fem år få sin motsvarighet i en urankris. Sverige måste importera mer uran för leverans redan mot slutet av 1970-talet och åren närmast därefter. Det är en period med sannolikt starkt begränsad tillgång på naturligt uran. Detta framgår av årsredogörelsen till industriministern från Svensk kärnbränsleförsörjning AB, som är kärnkraftproducenternas gemensamma företag.

Att investera i högre energiproduktivitet blir billigare än att investera i den extra energin som behövs för att driva ett mindre effektivt system. Kom ihåg att värdet av en dollar i besparing, eller en dollar sparad genom minskat behov av energi, kräver mer arbete än en dollar spenderad på energin själv eller på energiinvesteringar.” Så vill jag återge ett tredje citat ur Göteborgs Handelsoch Sjöfarts Tidning den 26 mars i år, som behandlar havsvärmeenergin såsom ett alternativ. Där står: ”Det bästa är kanske möjligheterna att utnyttja havets värmeenergi. —-—-- Principen för utnyttjandet av havets värmeenergi är tämligen enkel. Som bekant är vattnet nära havsytan varmare än i djupet. Det kan röra sig om en skillnad på kanske 20 grader, och det räcker. Flytande ammoniak eller propan värms upp av det varma vattnet nära havsytan och förgasas i en behållare. —-—-—- Enligt det amerikanska företaget Lockheed Ocean Systems i Sunnydale, Kalifornien, kan ett sådant flytande kraftverk placerat i den varma Golfströmmen utveckla en effekt på inte mindre än 160 megawatt. Hela processen kan naturligtvis löpa kontinuerligt, eftersom havets temperaturskillnader i olika vattenskikt inte beror på om solen hela tiden skiner eller inte.

dr i atomfysik, tidigare energisekreterare i Ingenjörsvetenskapsakademien, bl.a. säger: ”Det går inte att komma ifrån att kärnkraftbyggandet innebär stora kapitaloch energiuppoffringar under en längre tid i utbyte för en tvivelaktigt säker nettoelenergiproduktion. Då ter sig alternativet med samma summa pengar för effektivare energianvändning betydligt bättre. Det verkar snabbare och kräver mindre kapitaloch energiinvesteringar och ger långsiktigare och säkrare energivinster och förorenar inte miljön. För att nu inte tala om den positivare sysselsättningseffekten.” Slutligen vill jag nämna att man i Departementsnytt 1975/33 kan läsa att statens industriverk lämnade en rapport till industriministern i slutet av förra året beträffande möjligheten att utbygga vattenkraftproduktionen. Det heter där: ”Enligt direktiven har Torne-, Piteoch Vindelälvarna undantagits. --—- Vid inventeringen har man endast beaktat värdet av den ökade kraftproduktionen och kostnaderna för utbyggnad. Cirka 250 olika objekt har undersökts. Den möjliga ökningen av elkraftproduktionen om samtliga dessa blir utbyggda uppskattas till 12 miljarder kilowattimmar per år.

Många fler artiklar skulle kunna refereras här och har också tidigare refererats i debatten. Många fler experter skulle kunna citeras och åberopas. De kan alla visa det tvivel på fissionskraften som finns på många håll och av flera skäl, t.ex. ekologiska och ekonomiska. Nu kan en vanlig ledamot av denna kammare inte begära att ett statsråd skall vara kvar här under hela debattdagen. Både industriministern och statsministern har haft en lång och tröttsam debattdag. Jag hade inte tänkt ställa någon fråga till industriministern men hade tänkt föreslå honom att ingå ett vad med mig. Eftersom han inte är här får jag, herr talman, nöja mig med att till protokollet tala om vad jag hade tänkt föreslå honom för vad. Jag skulle ha sagt till honom: Jag sätter 1 000 kr., gärna indexreglerat, på att både industriministern och jag samt flera med oss före 1985 har helt klart för oss att mångmiljardsatsningarna på fissionskraften var ett gigantiskt misstag och att satsningen i stället skulle ha gjorts på alternativa, förnyelsebara energikällor. Herr talman! Jag har för dagen inget särskilt yrkande.
Herr talman! Den världsomspännande delen i herr Hörbergs anförande och hans något våghalsiga sätt att riskera sin förmögenhet skall jag inte lägga mig i. Däremot har jag en synpunkt på hans lovord för spjällregulatorn. Det är inte så där alldeles självklart att den är bra i alla stycken. Jag måste reagera i egenskap av gammal byggare. Vid förbränningen alstras vatten, och det vattnet går upp i skorstenen. Om skorstenen är kall därför att spjällregulatorn fungerar väl, fryser vattnet i skorstenen vintertid. Skälet till att vi numera ser så många sönderfrusna skorstenar särskilt på småhus är just att man har en väl fungerande oljeeldning, som håller skorstenen för kall. Om man installerar en spjällregulator i ett småhus, måste man också göra om skorstenen för att klara sig från det här problemet på lång sikt. Man måste antingen lägga in en värmeisolerad ståltub i skorstenen eller mura om den. Eftersom det inte är så enkelt att man bara kan sätta in en spjällregulator utan man också måste vidta andra ombyggnadsåtgärder och förränta dem, är inte den ekonomiska sidan av saken påtagligt gynnsam. Det är för modligen anledningen till att spjällregulatorn inte blivit särskilt vanlig. Vad skälet är till att det inte lämnas lån till sådana installationer i småhus vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig om det har med de här förhållandena att göra.
Herr talman! Jag blev glad när herr Wååg begärde ordet. Jag hoppades att han för sin del tänkte acceptera mitt vaderbjudande, men det gjorde han inte. Han har nog råd att riskera en tusenlapp, men han kanske tycker att det är förargligt att förlora. Nåväl, när det gäller spjällregulatorer är jag inte expert — kanske herr Wååg är det. Det finns emellertid enligt byggnadsstyrelsens broschyr möjligheter att få lån när det gäller flerfamiljshus. Det är alldeles riktigt att sådana hus har en betydligt längre skorstensstock än småhus, men det finns väldigt många småhus där man på privat initiativ installerat spjällregulatorer med mycket stor framgång. Jag har inte reda på att någon har behövt förstärka sin skorsten, men inte heller det är särskilt dyrt, om man i samband med att man installerar oljeeldning — det händer ju ofta i gamla hus med traditionella värmepannor — sätter in ett särskilt rör och gör en särskild pipa i skorstenen. Jag tror inte att man behöver dra sig för installation av spjällregulatorer av den anledningen. Spjällregulatorer ger inte så god ekonomi, sade herr Wååg. Det är olika på olika håll. Det kan hänga samman med pannan och skorstenen m.m., men vi måste satsa på spjällregulatorer därför att de medverkar till oljebesparing i det långa loppet.
Herr talman! Vi skall väl inte ägna kvällen åt frågan om spjällregulatorer, men en pipa i en skorsten är ju 15 x 15 cm och det krävs en avloppskanal på 200 cm? från en normal värmeanläggning med en panna på maximalt 2 m?. Detta gör att det inte finns plats för isolering i en vanlig pipa om man drar ner en ståltub, utan man måste antingen förena två pipor eller mura om skorstenen. Det är en affär på ca 5 000 kr. — det kan jag försäkra herr Hörberg. Som privat villaägare drar man sig kanske för att förränta det beloppet.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Hjorths inlägg. Jag kanske inte riktigt förstod honom, men syftet tycks ha varit att påpeka en differens mellan centerpartiets kärnkraftsprogram på riksnivå och i de orter där man bygger kärnkraftsaggregat — i det här fallet i herr Hjorths hemkommun. Det blir i så fall något av en debatt i skuggan av den som man för på riksplanet. Jag är litet förvånad över att herr Hjorth säger att ingenting har hänt som ändrar förutsättningarna sedan man tog det första beslutet 1970 om de första aggregaten i Östhammar. Den omfattande och livliga kärnkraftsdebatt som ägt rum under åren därefter måtte inte ha nått herr Hjorth, eftersom han kan säga att ingenting har hänt. Det är i själva verket så att allt det som förändrat opinionen har ju hänt under den här tiden. 1970 när man tog det första beslutet i Östhammar hade inte heller vi i den här kammaren ändrat vår ursprungliga inställning. Det var i ett senare skede som frågetecken på allvar började torna upp sig kring kärnkraftsproblematiken. Detta berörde inte herr Hjorth. Han uppehöll sig vid sysselsättningsfrågan som den allena avgörande, och visst är sysselsättningen viktig, men sysselsättningsfrågorna i en enskild kommun får inte — även om de är betydande för kommunen - i ett övergripande ställningstagande vara avgörande för hur vi skall ställa oss till en så viktig fråga som kärnkraften. Herr Hjorth redogjorde i mycket stor del av sitt anförande för beredningsordningen när det gäller det yttrande som kommunen hade att avge till kärnkraftinspektionen. Jag vet inte om den beredningsordningen hade så mycket med saken att göra. Det var väl det slutliga beslutet som var det viktiga och det innebar att centern — i kraft av den vetskap man nu har, i jämförelse med 1970 — beslutade att gå mot en utbyggnad av det tredje blocket. Det är det väsentliga. Och f. ö.: Om det skulle så vara att här finns någon differens mellan en kommunal partigrupps bedömning och beredning av en fråga på det lokala planet och motsvarande partis agerande i riksdagen borde det inte vara obekant för herr Hjorth att sådant kan förekomma — även om han går att rannsaka sitt eget parti. Vi behöver inte ha absolut samma inställning i kommunen som i riksdagsgruppen, men i det här fallet, när det gäller utbyggnaden i Östhammar, har vi det. Det konstaterar jag med tillfredsställelse. Herr Hjorth erinrar också om att man i centerns yttrande har tagit upp frågan om en upparbetningsanläggning i Östhammar. Det har ju läckt ut att Östhammar skulle vara en av de orter där det skulle kunna tänkas att en upparbetningsoch deponeringsanläggning förläggs. Det har inte vare sig kommunen, enskilda kommungrupper eller herr Hjorth ännu behövt ta ställning till. Jag skulle emellertid vara mycket intresserad av att veta, eftersom frågan här har tagits upp: Hur ställer sig herr Hjorth själv om det skulle bli aktuellt att förlägga en upparbetningsanläggning till Östhammar, förutom de slutliga blocken?

Herr talman! Vi tycks, som herr Åkerfeldt säger, få en debatt i debatten. Det är visserligen ett stort intresse i kammaren. Men det brukar vara många närvarande när en stor votering förestår och det brukar då finnas en viss irritation över att debatten inte slutar. Nu säger herr Åkerfeldt att han inte riktigt förstod vad jag sade om differensen mellan centerns inställning på riksoch kommunalnivå. Sedan frågar han mig om det inte hänt någonting sedan det förra beslutet. Jag tycker inte att det har hänt någonting sedan förra året då vi, efter långvariga utredningar och diskussioner, fattade beslutet om vår framtida energipolitik. Sedan skall riksdagen få ta ny ställning 1978. Vad som är intressant här, herr Åkerfeldt, är inte att det kan råda en viss skillnad mellan centerns uppfattning på riksnivå och på lokalnivå; det kan jag mycket väl ha förståelse för, och det har kanske sina rutiga skäl och randiga orsaker. Vad som är förvånansvärt är att man i centergruppen i Östhammar ändrade uppfattning från den ena dagen till den andra. Det berörde inte herr Åkerfeldt, men det är det vi tycker är litet underligt. Sedan må man ha vilken uppfattning man vill i dessa frågor. Jag berörde inte säkerhetsfrågorna, eftersom jag ansåg att det har varit tillräckligt mycket debatt om dem tidigare i dag. Herr Åkerfeldt tycks inte ta någon hänsyn till vad just kärnkraftsbygget i Forsmark betyder för hela norra Uppland. Det sysselsätter mycket folk och medför vidareutveckling på många olika områden. Just norra Uppland har haft mycket svåra problem med sitt ensidiga näringsliv — bruksorterna, med en enda industri, som hela samhället skall leva på. Därför har vi hälsat med tillfredsställelse att vi fått denna vitaliserande injektion i just norra Uppland. Centergruppen i Östhammar säger också att detta har betytt mycket för kommunen. Herr Åkerfeldt ställde till sist en fråga till mig om en upparbetningsanläggning. Jag nämnde den saken bara därför att den var berörd i centergruppens yttrande. Jag vill klart deklarera att jag för min del gärna skulle se att vi fick en sådan anläggning i Forsmarksområdet. Jag tror att det skulle kunna lösa sysselsättningsproblemen i Norduppland för lång tid framåt.

Herr talman! Herr Hjorth säger att vad han syftade till med sitt inlägg var att påvisa att centern i Östhammars kommun ändrar mening från dag till dag. Jag vet inte om man kan säga att en ståndpunktsförskjutning från 1970 till 1976 är detsamma som att ändra mening från dag till dag, i all synnerhet som det har hänt en del däremellan. Sysselsättningen var en viktig fråga för herr Hjorth, och jag håller honom räkning för hans klara besked att han är villig att godkänna även en upparbetningsanläggning med hänsyn till sysselsättningen för en längre tid framöver. Jag skulle dock för min del föredra att få en planering av sysselsättningen i regionen som grundar sig på mera av ordinarie sysselsättningstillfällen, vilka kan bli varaktigare än de som en kärnkraftsanläggning och en upparbetningsanläggning kan ge.
Herr talman! Det var inte fråga om en ändring i inställningen från 1970 till 1976 utan från den 15 till den 16 mars, och det var det jag ville påvisa med mitt inlägg i den delen. Vidare säger inte herr Åkerfeldt ett dugg om ansvaret för energiförsörjningen. För att klara denna är man tvungen att ha kärnkraften det närmaste tiotalet år. Det finns inget annat alternativ. Han nämner heller ingenting om de miljöskador som andra energikällor kan förorsaka, t.ex. vad det som spys ut i atmosfären från oljeeldade kraftverk kan komma att innebära i framtiden, bl.a. för kommande generationer. Vi kanske inte heller skall fortsätta den debatten. Detta har behandlats av mera betydande personer än vi i diskussionen i dag.